Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på den lilla dialogen mellan Carl Bildt och Ingvar Carlsson om huruvida diskussionen om informationssamhället startade den 23 augusti i år eller redan för tre år sedan. Den som har följt med i den internationella debatten kan dock notera att halvledaren uppfanns i slutet av 1940-talet och att debatten om informationssamhället startade någon gång på 1950-talet. Så bägge herrarna är ganska sent ute, sett i ett internationellt perspektiv. Ingvar Carlsson talar om att det är bra med förnyad och mer lyhörd välfärdspolitik, och jag delar den uppfattningen. Men skall det då vara så svårt att ge besked i ett antal konkreta frågor och lämna de övergripande flosklerna? De kan vara bra som en inkörsport för att ge klara besked, men kan vi också få de klara beskeden? Om man nu vill ha en expansion av tjänstesektorn i glesbygd, är det då inte bra att de här gossarna i Säffle får chansen att fortsätta med sin flyktingmottagning? Om man vill ha valfrihet i skolan, som det talas om i regeringsförklaringen, är det då inte bra att de två enskilda gymnasieskolorna i Göteborg får vara kvar? Kunde vi få klara besked på dessa punkter från Ingvar Carlsson, skulle den här debatten i alla fall ha fört sakerna någon liten bit framåt. Vi kan säkert ha många diskussioner, Ingvar Carlsson och jag, om vem som har upphovsmannarätten till välfärdspolitiken. Jag tycker att det är en ganska meningslös diskussion, även om rötterna kan sökas i varje fall långt innan socialdemokratin fanns som politisk rörelse i det här landet. Men låt oss bortse från det och diskutera de aktuella frågorna. Vad är det för generell välfärdspolitik som vi vill ha i dag? Jag menar med generell välfärdspolitik bl.a. en politik som inte innehåller stora inslag av inkomstprövning, därför att inkomstprövning leder till en rad negativa effekter. Det leder till mer byråkrati — byråkrater skall avgöra om personer har rätt eller inte att få bidragen som vi talar om. Det leder till tröskeleffekter — om inkomsten stiger faller en del av bidragen bort. Det leder till att man måste snoka i människors privatliv. Man måste ta reda på vilka de sover med, var de sover på nätterna och sådana saker. Av det skälet bör man undvika inkomstprövade bidrag och satsa på mer generella bidrag, t.ex. satsa mer på barnbidrag än på bostadsbidrag. I princip tror jag att Ingvar Carlsson delar den uppfattningen, men i praktiken verkar socialdemokratin helt fixerad vid tanken att bostadsbidragen även långsiktigt skall behållas, med alla de nackdelar som de har. Jag måste fråga Ingvar Carlsson vad det är för konsekvens i förordet för generell välfärdspolitik och mot inkomstprövning, om man så hårt slår vakt om bostadsbidragen. Vi menar med generell välfärdspolitik också att man skall ge människor möjligheter att få t.ex. sjukvård och utbildning när de behöver det, men vi skall inte som politiker föreskriva vilka möjligheter som människorna skall utnyttja. Vi menar att det är väsentligt för den generella välfärdspolitiken att man ökar möjligheterna att välja. Jag delar helt Ingvar Carlssons uppfattning att det är viktigt att satsa på ökade kunskaper. Men hur är det, ifall de ökade kunskaper som människor får leder dem fram till olika slutsatser, som kanske inte Ingvar Carlsson gillar? Skall de då ha rätt att välja den utbildning de vill, skall de ha rätt att välja den läkare de vill, skall de ha rätt att välja den barnomsorg de vill ha för sina barn, skall de ha rätt att välja vilket politiskt parti de skall vara med i? Kan det få bli ett resultat av människors ökade kunskaper? Jag noterade också med glädje att Ingvar Carlsson även den här gången tog upp miljöfrågorna, och jag hoppas, som flera talare före mig, att detta ökade intresse inom socialdemokratin för miljöfrågorna också skall leda till konkreta resultat, t.ex. att de älvar som Carl Bildt talade varmt om skall få finnas kvar. Jag hoppas att Ingvar Carlssons personliga engagemang i de här frågorna om inte annat skall kunna stoppa den inom socialdemokratin länge planerade utbyggnaden av de orörda älvarna och många andra värdefulla älvsträckor. Men är socialdemokraterna och regeringen också beredda att gå vidare på andra områden? Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag om skärpt miljöskyddslag, som innebär att det i fortsättningen skall bli lättare att fälla företag som överskrider de gränser för föroreningar som har satts när de har inlett sin verksamhet eller fått tillstånd att fortsätta den. Vi tycker att det vore bra med en lagskärpning som skulle fungera på ungefär samma sätt som när man överskrider hastighetsgränserna på vägarna. Gör man det, frågar ingen efter motiven eller vilka effekterna blev, utan man bötfälls kort sagt. Vi tycker att företag skall behandlas på samma sätt. Vi anser också att det är hög tid att man nu slutar att tillåta företagen att smutsa ner gratis så länge de håller sig under de tillåtna nivåer som koncessioner eller tillstånd ger dem. I dag får man under det taket smutsa ner hur mycket som helst, men detta tycker vi är orimligt. Man bör sätta ett pris på miljön, så att det lönar sig för företagen att anstränga sig ytterligare för att förbättra reningsanordningar och liknande. Jag vill fråga Ingvar Carlsson: Är socialdemokratin nu beredd att gå vidare för att rädda vår miljö och se till att kraven i miljöskyddslagen skärps och att vi äntligen sätter ett högre pris på miljön än vad som hittills har gällt?

Herr talman! Jag fick visserligen ingen fråga om hur centerpartiet sköter sina partirelationer, men jag kan ändå tillhandahålla riksdagen den upplysningen att senast i lördags höll vice ordföranden i centerpartiet, Olof Johansson, ett anförande för svenska folkpartiet i Finland, vars rubrik var Norden utan kärnkraft — börja på hemmaplan. Detta tycker jag är ett mycket fint sätt att arbeta på. Jag kan försäkra att vi också i andra sammanhang utnyttjar alla tillfällen till diskussioner just från den utgångspunkten att vi inte klarar problemen enbart genom att avveckla i Sverige. Men skall vi med trovärdighet kunna agera i vår omvärld, gäller det faktiskt i det här sammanhanget som i andra att vi också måste rensa för egen dörr, och det är utgångspunkten för vårt agerande i de här frågorna. Jag ställde ett antal frågor till statsministern, men jag fick föga besked, t.ex. om familjepolitiken. Det blev en del allmänna svar om välfärdspolitiken. För centerpartiets vidkommande är det en självklarhet och har alltid varit det från partiets grundande i början av detta århundrade att vi skall slå vakt om människors grundtrygghet. Vi har ett solidariskt ansvar för varandra. Detta välfärdssystem är ännu icke utbyggt. Där fattas bl.a. vårdnadsersättningen. Vi är förvånade över att socialdemokraterna inte har insett detta förhållande. Men det gör de väl så småningom, det brukar bli så. Det har ju blivit så i andra frågor som centern har drivit. Andra frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på, och som jag tror att svenska folket engagerar sig mycket i, gäller samernas möjligheter att leva, dvs. följdverkningarna av Tjernobyl. Samerna drabbades oerhört hårt. Det är fråga om en hel kultur. Vi har verkligen ett gemensamt ansvar att verka för deras möjligheter att fortsätta att vara en väsentlig del av det svenska samhället, med de traditioner som samerna för vidare. Sedan vill jag ta upp regionalpolitiken. Det förhåller sig ju så, statsministern, att strömmen under de senaste åren till framför allt Stockholm har varit oerhört stor. Det är en sanning att åtgärderna för att förändra detta förhållande har varit få, om ens några, från regeringens sida. Faktum är att många problem har uppstått till följd av detta. Bl. a. skrev justitieministern nyligen följande: Ett genomgående drag är att brottsligheten i allt högre grad koncentrerats till storstadsregionerna. Justitieministern pekar på förhållandet att detta är en avigsida av koncentrationen till storstadsregionerna. Jag läste häromkvällen i en av kvällstidningarna om en flicka som hade flyttat hit till Stockholm. Hon sade att våldet på gatorna var det som skrämde henne mest. Andra ungdomar vittnar om att man visserligen kan få jobb i Stockholm, men att man inte får någon bostad. Många förhållanden som framför allt rör de unga människorna är en följd av denna koncentration till storstadsområdena. Jag har inte fått något svar på vad regeringen egentligen tänker göra för att ändra på detta förhållande. Det räcker nämligen inte att satsa på de medelstora städerna. Om man studerar Sveriges karta, finner man att det i stora delar av landet knappast finns några medelstora städer, vilka skall utgöra den kraftkälla som skall strömma ut till de små orterna. Det är en nödvändighet, om man vill visa allvar i sitt regionalpolitiska handlande, om man vill skapa ett decentraliserat samhälle, och om man vill utnyttja all den nya teknik som vi har till förfogande, att man också satsar på små företag och mindre orter. Därefter skulle jag vilja ta upp utbildningspolitiken. Statsministern hade många kloka ord att säga om denna som stämmer helt överens med vad centerpartiet anser när det gäller att få ut ny kunskap till breda grupper och att satsa på kvalitet i utbildningen. Men då får man inte heller rasera resurserna i grundskolan. Om man vill verka för ett decentraliserat samhälle, måste man se till att behålla de små skolorna. Det är en del av välfärdspolitiken och av uppbyggandet av ett mer jämlikt samhälle. Det är klart att informationssamhället också kräver vidareutbildning. Det är bra att kunna konstatera att regeringen följer upp de tidigare regeringarnasintentioner. Det gällert.ex. datautbildningen. Det var faktiskt under den tiden som den breda datautbildningen igångsattes, och det är vi stolta över. Till sist, herr talman, vill jag påminna statsministern om att jag har ställt en fråga om förutsättningen för jämlikhet på utbildningsområdet, det gäller studiemedlens utveckling. Jag har ännu inte fått något svar på denna fråga.

Herr talman! Jag är ledsen om jag har gjort Carl Bildt på dåligt humör. Jag tycker att de här debatterna är trevliga och stimulerande. Det är bara det att jag anser mig ha rätt att hålla mitt inledningsanförande enligt debattreglerna, efter att ha avlyssnat fyra stycken förberedda, mycket väl upplästa anföran den å 30 minuter. Så trodde jag att också regeringsföreträdaren hade rätt att hålla sitt inledningsanförande. Problemet är naturligtvis att jag har fått 15-20 frågor att försöka besvara på mycket kort tid. Däri ligger en problematik. Själv ställde jag två frågor. Den ena gällde skatterna: Vilken är den borgerliga skattepolitiken? Inte på den frågan av två kunde jag få något som helst svar. I stället för att klaga över min inledning kunde kanske Carl Bildt ha tagit upp den frågan. Den är ganska viktig — vilken skattepolitik vi skall ha. Den andra frågan fick jag uppriktigt sagt ganska dåliga svar på. Den gällde vårt internationella ansvar när det gäller miljöpolitiken. Det är inte ointressant att se denna i ett internationellt perspektiv: vad den internationella kommunismen står för, vad den internationella borgerligheten står för och vad den internationella socialdemokratin står för. Beträffande vad som skett i det förgångna konstaterar jag att Labour i Storbritannien och SPD i Västtyskland liksom socialdemokratin i Sverige har fattat principiella beslut om avveckling. Den internationella socialdemokratin har en politik — det har man inte på annat håll. Då frågar jag: Vad gör ni för att det skall bli en ändring? Det räcker ju inte med att det svenska kommunistpartiet protesterar mot de sovjetiska kärnkraftverken. De tuffar ju och går, och ibland går de tyvärr inte alls — det är bekymret, Lars Werner. Carl Bildt beklagade sig över att löntagarfonderna göms i Gamla stans gränder. Är det en belastning? I Gamla stans gränder göms ju också moderata samlingspartiet. Har det kommit in en katt bland hermelinerna? Är det bekymret? Jag tror att löntagarfonderna behövs som en motvikt inte bara ute i näringslivet, utan det är kanske också bra med litet bättre balans i Gamla stan. Sedan är det klart att löntagarfonderna skall ha rätt att göra en och annan felsatsning. Men det intressanta är att allt fler företag vill utnyttja löntagarfonderna — de blir en bra del i det svenska näringslivets utveckling. Och de är, som Tage Erlander sade, bra också från den utgångspunkten att de inte flyttar till Liechtenstein. Carl Bildt klagar över sparandet i Sverige. Jag tycker inte att moderaterna och Carl Bildt är de rätta personerna att göra det. Under den borgerliga tiden skedde det ju en fullständig katastrof i det här avseendet — vi skuldsatte oss upp över öronen. Gösta Bohman, dåvarande moderatledaren, satt i Grand Hötels spegelsal och skrev under skuldsedel på skuldsedel, så att vi nästan höll på att förlora vår ekonomiska självständighet. Tala inte om sparande och kritisera socialdemokratin! Det har sagts mycket om en dålig offentlig sektor, att den inte fungerar osv. Men i en borgerlig tidning läste jag nyligen om Santesson och City-Akuten, och han säger att det inte finns mycket kvar att göra i branschen, eftersom den offentliga vården är för bra. Det är väl ganska nära sanningen: Vi har en ganska bra sjukvård och bra offentlig sektor här i landet. Jag skulle kunna instämma i ett par saker som Karin Söder sade och som jag tycker var bra. Jag tror det är viktigt att göra något extraordinärt för samekulturens överlevnad. Vi är öppna för att diskutera den frågan. Den är oerhört viktig, och den går utanpå det mesta av det som vi har resonerat om. Jag är också beredd att diskutera och i praktiken vidta kraftfulla åtgärder för att vi skall minska försurningen. Det är en förfärlig utveckling som håller på att ske i våra sjöar, och en kraftfull miljöpolitik på den punkten skulle vara av stort värde. När jag nu replikerar Karin Söder skulle jag också vilja säga att en sak smärtar mig litet grand. Sedan länge har partierna en uppgörelse i grundlagsfrågan. Den innebär en spärr för partier som inte når upp till 4 90 i riksdagsvalet. I förra valet kringgick centerpartiet den uppgörelsen genom sitt samarbete med kds. Det krävs 13 133 röster för varje mandat som centern har här i riksdagen. För folkpartiets, moderaternas, vänsterpartiet kommunisternas och socialdemokraternas mandat krävs däremot 15 500 röster. Varje centerpartist i riksdagen har alltså fått 2 500 röster mindre än övriga partiers riksdagsmän, Många inom centern tycker också illa om att bakvägen hjälpa in kds i riksdagen och ta betalt genom subventionerade centermandat. Karin Söder! Är det inte dags för ett rakt besked om att valsamverkan med kds inte skall upprepas? Jag vill också säga några ord till Bengt Westerberg om den offentliga sektorn. När det gäller flyktinganläggningen i Säffle har invandrarverket rätt att besluta om att den skall kunna drivas i privat regi. Jag har inte studerat frågan så noga att jag kan bedöma den i detalj. Men ligger den till så som Bengt Westerberg beskriver den, har jag inte några invändningar på den punkten. Till skolfrågorna skall jag försöka återkomma i nästa replik — annars blir Carl Bildt irriterad över att jag inte säger någonting om engångsskatten. Carl Bildt säger att om engångsskatten är så bra är det logiskt att den upprepas. Men Carl Bildt har inte riktigt förstått poängen. Engångsskatten är bra därför att den fördelar en exceptionell förmögenhetsökning som har skett i försäkringsbolagen. Men den ökningen är unik. Vi kan inte räkna med att den skall upprepas. Det är därför som vi inte lägger fram ett förslag om en permanent beskattning, och det är därför som denna skatt är bra som engångsskatt. Att någonting är bra betyder alltså inte att det nödvändigtvis skall upprepas. För att ta ett exempel, Carl Bildt: Att pröva en borgerlig regering 1976 var kanske, trots de dåliga resultaten, på sitt sätt bra, för då fick ni chansen att visa vad ni kunde. Men slutsatsen av det experimentet är egentligen att det absolut inte bör upprepas. Därmed inga liknelser i övrigt mellan engångsskatten och borgerliga regeringar. När ni nu hävdar att engångsskatten är orättfärdig för att den drabbar tidigare sparande, så är det en invändning som gäller förmögenhetsskatt och all skatt på realisationsvinster. Den argumentationen föranleder två frågor. För det första: Betyder detta att de borgerliga vill avskaffa alla förmögenhetsskatter och alla reavinstskatter? Och för det andra: Om ni vinner valet 1988, skall ni då betala de 15 miljarderna till försäkringsbolagen? Är det en konfiskation så är det, om ni har den uppfattningen, och då skall ni väl betala tillbaka pengarna. Sedan är det fråga om de ändrade förutsättningarna. Menar de borgerliga att staten aldrig får göra någonting som ändrar förutsättningarna, som ingriper i människornas ekonomi på ett oväntat sätt? Nej, det menar de inte. De borgerliga sänkte 1981 delpensionen från 65 till 50 26. Det betydde att ett antal människor, framför allt industriarbetare, inte fick råd att ha delpension. De blev tvungna att ställa in sina planer och fortsätta att arbeta. Det var en kraftig och mycket kännbar försämring av levnadsvillkoren för arbetare med dåliga ryggar, för vårdbiträden som inte hade klarat fortsatta tunga lyft. Detta tycker jag är oerhört avslöjande. Att angripa löntagarna på det här sättet går bra. Då är det inte fråga om annat än att man skall bära varandras bördor och rätta munnen efter matsäcken. Men om man gör någonting mot livförsäkringsbolagens förmögenheter, någonting som drabbar kapitalet, då är det konfiskation. Jag bara konstaterar att det på den här punkten tydligen fortfarande är mycket stora ideologiska skillnader mellan partierna. Jag blev litet sorgsen över att Karin Söder, efter att ha talat om nödvändigheten av att hjälpa de sämst ställda pensionärerna, så kategoriskt avvisade denna väg. Om dessa pensionärer har behov av en förbättring av sin köpkraft, varifrån skall pengarna då tas? Det är ju nämligen för att hjälpa just de sämst ställda pensionärerna som vi gör detta. Ni säger att vi skall hjälpa dem, men ni har inga pengar. Och pensionärerna är inte hjälpta av att vi lånar till deras förbättrade pensioner. Det har vi gjort tidigare, med förskräckligt resultat för landet som helhet.

Fru talman! Låt mig börja med miljöpolitiken och en nationell del av denna, som statsministern inte berörde när han återkom i sin replik men som både Bengt Westerberg och jag tog upp, nämligen frågan om de orörda Norrlandsälvarna och vad som egentligen är socialdemokraternas inställning. Skall man offra dessa älvar för kortsiktiga sysselsättningsintressen, eller skall man det inte? Däremot ställde statsministern frågor om det internationella miljöansvaret, och det tycker jag är bra. Men tittar vi på de socialdemokratiska partierna och deras politik ute i Västeuropa, finner vi att den politiken inte är mycket att skryta med. SPD i Västtyskland vill ersätta kärnkraften med kol, och det ger inte en bättre miljö. Tittar vi på Labour i Storbritannien, finner vi att man på Labours senaste partikongress hade en stor kärnkraftsoch miljödebatt. Vilka var det som där drev kravet på kärnkraftsavveckling? Jo, det var Kolgruvearbetareförbundet. Jag kan förstå att det förbundet vill ha bort kärnkraften och ha mer kol. Men är detta, statsministern, så mycket att vara stolt över när man diskuterar miljöpolitik här hemma? Så till pensionsskatten, som vi dock fick någon typ av besked om. Statsministern hade väl rätt i sitt påpekande att jag inte riktigt förstått poängen med den här skatten. Det har jag faktiskt inte — inte mer än den enkla poängen att man skall ta 15 miljarder kronor. Jag noterar att statsministern hela tiden säger att det är att ta av livförsäkringsbolagens förmögenheter. Men alla vet ju — det står t.o.m. i lagtexten — att livförsäkringsbolagen inte har några pengar. De bara förvaltar pengar: frivilliga pensionsförsäkringar, avtalade kollektiva pensionsförsäkringar. Vi har också fått svart på vitt, konkreta besked av SPP-chefen i går, som Bengt Westerberg refererade, att dessa indragningar, denna konfiskation, kommer att drabba de pensioner som betalas ut. Jag kommer ihåg hur ni före valet förra året stod och sade att det kan bli besparingar och så, om det blir en socialdemokratisk regering, ”men vi kommer inte att göra någonting åt något socialt trygghetssystem”. Men för de fackliga organisationer och för de enskilda människor — jordbrukare, småföretagare och andra — som ingått dessa avtal är detta ett socialt trygghetssystem. Det är deras sociala trygghetssystem, och det ingriper ni nu i. Statsministern säger att det här har varit en exceptionell förmögenhetstillväxt, och sådant måste man ingripa mot. Därmed ger han ju just detta besked, att om det går dåligt för sparandet under ett antal år, då gör staten ingenting, då hjälper man inte till, men om det blir några hyggliga år och då man kan använda vinsten för att täppa igen hålen från de dåliga åren, då går staten in och säger: De pengarna tar vi, för dem behöver vi bättre än vad ni gör. Detta måste ju med denna logik också gälla banksparande, allemansfonder och det ena med det andra. När jag läste Metallarbetarens senaste nummer, och det skall man göra, fann jag att där hade införts en jättelik annons om att det nu gäller att allemansfondspara. Där visas upp tabeller på en värdeökning som skulle få varje pensionssparare att bli grön av avund. De människor som sparat till sin egen pension har aldrig varit i närheten av en sådan värdeökning som man här utannonserar. Jag tycker att det är bra att man erbjuder detta, men, Ingvar Carlsson, hur länge skall dessa sparare få vara i fred? Skall ni ingripa mot pensionsspararna och det lilla de har fått för att täppa till hålen som behövde täppas till efter 1970-talet och den dåliga ekonomi vi då hade på grund av internationella omständigheter, måste ni väl ingripa mot dessa värdeökningar? Då går väl pennorna röda i regeringskansliet. Sedan sägs att anledningen till att denna alldeles utomordentliga skatt, som är så förnämlig på alla möjliga sätt, dock inte är så bra att den kan upprepas är att omständigheterna är exceptionella och att dessa omständigheter inte återkommer. Ja, det var vad finansministern sade på en presskonferens och vad statsministern upprepar nu. Men i lagrådsremissen, som är regeringens officiella dokument och som Ingvar Carlsson har skrivit under, står det faktiskt tvärtom. Där står det att denna höga värdetillväxt kan väntas bestå under de närmaste åren. Detta skriver alltså regeringen till lagrådet. Är det så att värdetillväxten väntas bestå under de närmaste åren, varför skall då inte detta ingripande fortsätta, och varför skall man då inte ingripa på samma sätt mot andra fall som är aktuella, där man får denna typ av värdetillväxt? Ni skapar, statsministern, en osäkerhet hos enskilda människor som gör enstaka frivilliga insatser för sin egen trygghet. Även här är det fråga om ett trygghetssystem, och det är detta system ni ingriper mot. Så mycket kort något om fonderna. Vi har dem i Gamla stan. Jag har t.o.m. utsikt över dem, så länge de är kvar, och det är kanske bra. Men min poäng är: Vad har fonderna åstadkommit? Ni anvisade oss en gång Ljusne Kätting som exempel. Så gick det företaget i konkurs, och vi påpekade detta. Då anvisade ni Farmarslakt som exempel. Nu har också det företaget gått i konkurs, och min enkla fråga till statsministern är: Vad skall vi titta på härnäst? Var skall vi vänta att fonderna gör någonting som visar att de kan åstadkomma de där fina och trygga och bra jobben för framtiden?

Fru talman! Jag får först tacka för statsministerns uttalande om anläggningen i Säffle. Jag hoppas att signalen går fram såväl till invandrarverket som till Jan-Olof Lindberg och Lars Åkerblom, att nu står representanter för alla partier i denna kammare bakom tanken att de här företagarna skall få fortsätta i egen regi. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att jag har givit en riktig skildring av kvaliteterna hos denna anläggning. Har jag inte det är också jag felinformerad. Men förutsatt att min skildring är riktig, så är vi många som tycker att anläggningen skall få leva vidare. Jag tror att Åkerblom och Lindberg är glada över beskedet, och jag hoppas att invandrarverket tar beskedet på allvar, när verket skall behandla frågan i november. Jag beklagar att statsministern inte tidigare har kunnat ge ett besked om skolorna och att han avsiktligt har väntat med att ge besked till sin sista replik, när jag inte längre har någon möjlighet att gå upp och replikera. Jag har ställt frågan många gånger i debatter i våras, och jag har ställt den här i dag, och ändå väntar statsministern med beskedet. Men låt mig då hoppas att beskedet blir en för många glad överraskning, nämligen att regeringen kommer att föreslå att de ifrågavarande skolorna skall få finnas kvar. Då kommer jag att förlåta Ingvar Carlsson för att han ville spara den karamellen till sin sista replik. Carl Bildt har redan pekat på en del svagheter i förslaget om pensionsskatten, och jag och Karin Söder har gjort det tidigare och även i våra anföranden under dagens debatt. En avgörande skillnad i förhållande till många av de jämförelser som Ingvar Carlsson gör, t.ex. i fråga om ändrade regler för delpension och andra beskattningsregler, är att dessa regler gäller framtiden. Men här handlar det om att gå in och ta ett sparande från människor som dessa människor har byggt under många, många år. Och även om man inte tittar på förhållandena för dem som har sparat under många år måste man fråga sig: Vilka blir effekterna? Jo, då det gäller en person som för ett år sedan bestämde sig för att satsa sitt sparande i en pensionsförsäkring går man in och tar ungefär 70 96 av den reala avkastning som han eller hon har fått under det här året. Men en person som i stället valde att sätta in sitt sparande på allemansfond och som haft en lika bra avkastning under året tar man ingenting av. Jag tycker att det är ett mycket konstigt uttryck för rättvisa, när en sparare får betala 70 26 av den reala avkastningen och en annan ingenting alls. Jag frågade i mitt inledningsanförande: Är det rimligt att ha en skatt som bara drabbar privatanställda och inte offentliganställda? Är inte en vanlig beskattningsprincip i Sverige att beskattningen åtminstone skall gälla lika oavsett vilken anställning man råkar ha? Är det rimligt att införa en skatt som drabbar de små och medelstora företagen — åtminstone huvudsakligen dessa — men inte de stora företagen? Beskattningen drabbar alla de företag som har satt in sina pengar hos Svenska Personal-Pensionskassan, men den drabbar inte de företag som själva förvaltar pensionsmedlen —t.ex. Volvo, ASEA, SKF och nästan alla andra börsföretag. Jag kan inte förstå att det är rättvist att lägga upp en beskattning så som regeringen har föreslagit. Vidare skulle det vara mycket intressant att få höra om Ingvar Carlsson menar att av medborgarrätten, av principen att alla skall ha en röst i allmänna val, följer en rätt för majoriteten att lägga beslag på privat egendom, vilket Ingvar Carlsson antydde i sitt tal på LO-kongressen. Nu kommer statsministern säkert att gå upp och förneka att han någonsin menat detta, som han brukar göra efter ha kommit med sådana här ideologiska utläggningar. Men då uppmanar jag alla dem som inte får möjlighet att höra en ytterligare replikomgång om det här att läsa Ingvar Carlssons tal på LO-kongressen. Där framgår mycket klart vad han i varje fall då menade — han kan ju ha ändrat sig. Sedan vill jag säga ytterligare några ord om miljön. Det är viktigt att vi verkar internationellt. Det har Sverige gjort under mycket lång tid. Inte minst under de borgerliga regeringsåren verkade vi internationellt för att påverka miljöutvecklingen, och det skall vi fortsätta med. Vi har nått betydande resultat under olika regeringar i kampen för en bättre miljö och mot försurning. Vi har t.ex. lyckats få med praktiskt taget alla länder i Europa i den s.k. Trettioprocentsklubben, men det finns några undantag — nämligen Polen och England — som inte har velat ställa upp på detta. Det är angeläget att vi sätter till alla klutar från svensk sida, och vi kan säkert få med oss norrmän, danskar och många andra, för att försöka påverka de här staterna. En konkret åtgärd, som jag anser att den svenska regeringen på allvar bör pröva, är att dra England och kanske också Polen — men det är viktigast med England — inför Internationella domstolen i Haag. Det finns tidigare prejudicerande fall där nationer har blivit fällda därför att de förorenar andra nationer. Jag tycker att man skall pröva den möjligheten också i fallet England. Sedan tillkommer naturligtvis att vi — för att vi skall kunna föra en trovärdig regeringspolitik, som ger resultat i Sverige och som kan övertyga andra länder — måste försöka fortsätta att gå före. Också det har vi gjort i mycket stor politisk enighet i Sverige sedan mitten på 1960-talet. Vi liggerlångt fram i miljöpolitiken, längre fram än de flesta andra länder, men det finns mycket mer att göra. Jag har väckt två konkreta förslag här i dag, som jag gärna skulle vilja höra statsministerns åsikt om — även om jag förstår statsministerns problem att på tio minuter hinna svara på alla frågor. Jag har föreslagit att vi skall skärpa miljöskyddslagen på det sätt som naturvårdsverket vill, nämligen att vi i fortsättningen skall sätta pris på miljön, inte tillåta att företagen får släppa ut föroreningar — skit, kort sagt — i naturen utan att betala för det. Jag tycker att det är bra att ha ett tak och säga: Ni får bara bedriva den här verksamheten om ni håller er under taket. Men man skall inte få släppa ut smuts och föroreningar gratis upp till det taket heller. Jag hoppas att regeringen snart kommer att lägga fram ett förslag på den punkten.

Fru talman! Jag vill för det första säga till statsministern, när det gäller vårt samarbete med kds, att de mandat som vi har i riksdagen inte har kostat färre röster än några andra mandat. Det är ju så — och det vet ni — att alla har röstat på centerns listor. Därav följer att vi har fått våra mandat på samma villkor som andra. För det andra vill jag nämna att den samverkan som låg bakom det förhållandet att det fanns gemensamma listor har prövats i olika rättsvårdande instanser, som har funnit att samverkan inte är grundlagsstridig. För det tredje kan statsministern vara helt lugn: Vi skall ge besked i god tid före nästa val om hur det blir med framtida samverkan. Men jag förstår att statsministern ville komma med ett litet nålstick, eftersom jag strax innan detta sades hade fått mycket positiva besked, vilket jag tackar för. Det är mycket viktigt för den minoritet i vårt land som samerna utgör att känna att Sveriges riksdag står på dess sida i denna mycket brydsamma situation. Vi har helt enkelt inte råd rent moraliskt att låta samerna lida så som de faktiskt i dag gör eller att låta deras kultur gå under — vilket det finns risk för under de omständigheter som nu föreligger. Jag tackar således för beskedet på den punkten. Likaså är det mycket viktigt att kampen mot försurning kan gå vidare under bred enighet. Men de 30 20 som har diskuterats är i dag inte tillräckliga. Vi måste, som jag sade i mitt anförande, faktiskt ha en 80-procentig höjning av reningsgraden. Annars kommer skogen att dö. Jag vill peka på att det här inte bara är fråga om naturens överlevnad. Det är fråga om vår framtida ekonomi. Låt mig som exempel ta skogsnäringen. Det är ju ett faktum att det inte går att driva sågverk, pappersmasseindustri eller liknande om vi inte har skogsråvara. Då blir det inga jobb och ingen aktieutdelning. Detta kan bli verklighet på många områden. Detsamma gäller miljön i haven och sjöarna — om det inte finns liv där kan människorna inte heller få den utkomst som de behöver. Därför måste det skapas en miljöpolitik i vårt land och även internationellt — jag vill självfallet också verka för det. Det är naturens lagar som avgör hur vi människor skall hantera miljön. Det finns ingen annan möjlighet för framtiden. Jag hoppas att jag får tolka statsministerns uttalande så, att regeringen också arbetar med riktlinjerna att det är vad naturen tål som kommer att vara avgörande. Det kan i det korta perspektivet synas som om det är penningpungen som avgör, men det är just kortsiktigt. På lång sikt förbättras ekonomin om den kunskap som i dag finns om miljön och vad den tål får komma till uttryck — då skapas det regional balans i detta land. Innovationskraft på alla områden kan komma till uttryck, och småindustrier kan blomstra om det sätts gränser för företagens och andras verksamhet. Också den offentliga sektorn måste anpassa sig efter den strukturen. Detta är ett långsiktigt arbete. Statsministern inledde sitt huvudanförande med att säga att vi måste forma framtiden och att det vi gör i dag har betydelse för hur framtiden kommer att gestalta sig. Jag instämmer i detta — det finns inte mycket tid att förlora, utan insatserna måste göras nu. När det gäller pensionärerna vill jag säga till statsministern att centern redan i detta års budget hade avsatt pengar för att hjälpa de sämst ställda pensionärerna, dvs. undantagandepensionärerna. Om vi bara hade fått majoritet i riksdagen hade det problemet redan varit löst. Centerpartiet kommer inte under några omständigheter att, på de grunder som tidigare redovisats och som jag angav i mitt huvudanförande, gå med på denna skatt, eftersom vi anser att en skatt som tas ut på detta sätt är orättfärdig. Skatten har inte heller alls förberetts — ett så dåligt förberett uttag av skatt har väl aldrig förekommit i detta land, och jag hoppas innerligt att det aldrig upprepas. Jag skulle slutligen vilja fråga statsministern om undantagandepensionärerna finns med på listan över de sämst ställda pensionärerna i landet. De har väntat länge på att få rättvisa, och det vore rent skamligt om de även denna gång skulle bli utan. Ett besked i den frågan här i kammaren skulle vara mycket välgörande.

Fru talman! Först skulle jag för Carl Bildt inte få använda den inledning jag hade tänkt mig. Nu underkänner Bengt Westerberg min andra replik som varande oacceptabel som svar på frågor. Nu har jag alltså en replik kvar för att svara på de uppemot 25 olika frågor som har ställts till mig. Det är en ganska omöjlig situation. Ni får faktiskt ta upp en diskussion om debattreglerna om ni i verkligheten har denna inställning. Jag skulle först vilja säga något om löntagarfonderna. När man lyssnar på Carl Bildt får man intrycket att löntagarfonderna bara ägt aktier i företag som gått dåligt. Men så är det inte. Totalavkastningen på de olika fondernas satsade kapital växte 1985 med mellan 22 96 och 54 90. Generalindex, dvs. börsen totalt, växte med 25 96. Fonderna klarade sig alltså bättre än genomsnittet. Av de företag där fonderna nu har kapital finns bland storföretagen ASEA, Volvo, Electrolux, Ericsson, Pharmacia, och bland mindre företag Gusum, Garphyttan, Fjällräven, Cominvest och Swanboard. Jag anser att löntagarfonderna nu spelar en bra roll i svenskt näringsliv. Så till diskussionen om älvarna. Jag har inte svarat hittills, därför att jag tycker att det egentligen är en onödig diskussion. Här har bostadsutskottet enhälligt beslutat att de fyra stora älvarna i norr skall tas in i naturresurslagen och att några förstudier av dessa älvar inte skall göras. Vad är då Carl Bildts avsikt med de inlägg han har gjort i dag? Uppriktigt sagt tycker jag att hans uppträdande är ganska opportunistiskt. Han säger att vi inte skall ha kärnkraft, han fördömer kol, och vi skall inte bygga ut älvarna. Var finns moderaternas ansvar för en långsiktig och förnuftig energipolitik? Carl Bildt har i varje fall inte gett uttryck för det här i dag. Fru talman! I vad gäller pensionssparandet gick det dåligt för pensionsspararna under de borgerliga åren. Det var mycket illa. Men det har vi lyckats rätta till. Vi har skapat en så betydande förmögenhetsökning att vi anser det rimligt att den grupp som kanske mer än någon annan har gynnats av den ekonomiska politiken skall lämna sitt bidrag till att klara Sveriges ekonomi och fördela bördorna på ett rättvist sätt. Jag har inte förstått poängen med pensionsskatten, säger Carl Bildt. Nej, fru talman, det har vi förstått att han inte har förstått. Men det är faktiskt så att pengarna skall gå till de sämst ställda pensionärerna, och det är en mycket viktig poäng. Jag beklagar att moderaternas ledare inte har kontakt med den stora grupp människor i samhället som har det ganska svårt. Vem är det då som egentligen drabbas av skatten på de privata försäkringarna? År 1984 var det mindre än 3 96 av genomsnittsinkomsttagarna som hade privata pensionsförsäkringar. I genomsnitt betalade medelinkomsttagaren 130 kr. i premie. Samma år var det 60 96 av dem som tjänade över en halv miljon kronor som hade sådana pensionsförsäkringar. Deras genomsnittspremie var 19 000 kr. Jag hade en fråga i sammanhanget, men jag skall inte ställa den, eftersom det inte finns möjlighet att replikera. Så till omvärlden och till vad våra partivänner som vill avskaffa kärnkraften har föreslagit som ersättning. Det är riktigt att man som miljövänligare metod i viss utsträckning tänker sig använda kol för att ersätta kärnkraften. Vad har Carl Bildt för lysande alternativ som han inte har redovisat här? Har vi kommit överens om att avskaffa kärnkraften och tycker att detta är viktigt, då har vi ett ansvar för att göra det på internationell basis och inte bara genom att avveckla den svenska kärnkraften. Denna tanke har mötts av hånfulla och ointresserade kommentarer, och det är tråkigt. Vi kan aldrig lösa dessa problem eller andra miljöproblem utan ett internationellt samarbete. Fru talman! De västtyska socialdemokraterna har inte bara den inställningen utan de vill dessutom ersätta kol med uran, och det är kanske trots allt en ännu viktigare och vidare fråga. Jag vill understryka några saker som jag har tagit upp i dag. Jag har faktiskt knappast fått svar på någon av de få frågor jag ställde. Jag frågade om de borgerliga ville ge tillbaka engångsskattens 15 miljarder. Det har man gått förbi. Om det är en konfiskation, skall väl i all sin dar dessa människor få tillbaka pengarna, om det blir en borgerlig politik. Ni har ju dessutom sagt att ni skall avskaffa löntagarfonderna. Trots vad Karin Söder sade har jag svårt att se var finansieringen finns för de pensionärer som är de sämst ställda. Jag har inte sett någon borgerlig budgetfinansiering av detta. Beträffande privatskolorna vill jag säga att regeringen är positiv till fristående skolor som utgör ett alternativ till de vanliga gymnasieskolorna. Föregående budgetår blev fem fristående skolor, däribland en Waldorfskola i Göteborg, Rudolf Steinerskolan, statsbidragsberättigade. Men det räcker inte att de är väl fungerande skolenheter, som jag tror Bengt Westerberg uttryckte det, för att de skall få statsbidrag. De måste också i något avseende pedagogiskt skilja sig från andra gymnasieskolor, och det gör såvitt jag vet inte Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium. Men vi har faktiskt i år satsat på fem nya skolor som är fristående, och jag tror att det nu finns flera sådana skolor än under de borgerliga åren. Därmed har jag givit ett principiellt besked till Bengt Westerberg -— vi är öppna för det. Vi är öppna framför allt för att man skall kunna använda en ny pedagogik och göra experiment inom de vanliga skolorna, men det kan alltså också ske inom privata skolor. Jag reagerar mot det som här sades om att vi skulle ha haft en glättad inställning gentemot de fackliga organisationerna före valet. Genom att vi tog en konflikt i förra avtalsrörelsen, 1985, har vi gjort klart att vi anser att det finns bestämda gränser för hur mycket vi orkar med. Det är inte så att regeringen i efterhand har anslutit sig till Bengt Westerbergs bedömning när det gäller utrymmet. Bengt Westerberg sade att det inte finns något utrymme alls — han ville ha ett nollbud för 1986. Vi anser att det finns möjligheter till lönehöjningar; det senaste budet gällde ett lönepåslag på drygt 8 90 utöver överhänget. Jag bara konstaterar att där föreligger en skillnad mellan Bengt Westerberg och oss i synen på vad som är möjligt för löntagarna att ta ut. Till sist, fru talman, skulle jag vilja säga att i det moderna samhället är vi alla beroende av varandra. I den här debatten har visats hur vi påverkas av svavelutsläpp och kärnkraftsolyckor. Våra möjligheter att klara jobben och reallönerna beror inte bara på vad vi gör själva utan också på de internationella finansmarknaderna. Inom landet är våra jobb och levnadsbetingelser alltmer beroende av vad andra gör. Förhållandet mellan individ och kollektiv ser ut på olika sätt inom olika ideologier. Från nyliberalt håll förnekas kollektivets roll, medan individen förhärligas. I praktiken innebär det att de allra starkaste premieras. I den kommunistiska ideologin finns å andra sidan inget utrymme för individen — där är det enbart kollektivet som räknas. Vi socialdemokrater har en helt annan syn. För oss råder hela tiden ett samspel mellan individ och kollektiv. Varje kollektiv består av ett antal individer som både skall kunna se helheten och ta ett personligt ansvar. Vi människor är samtidigt självständiga och beroende av varandra. Ibland gnisslar det naturligtvis i det verkliga livet, samspelet mellan individ och kollektiv fungerar inte alltid. Likväl är det vi vill skapa en kollektivt uppbyggd trygghet där alla har arbete, där demokratin styr, ett samhälle som präglas av solidaritet och jämlikhet, ty det är bara i ett sådant samhälle människor kan få en frihet värd namnet.

Fru talman! Får jag först sammanfatta statsministerns besked till oss här i kammaren i dag beträffande poängen med pensionsskatten. Poängen med den är pengen, den peng på 15-20 miljarder kronor som skall gå till statskassan. Jag kan försäkra att vi moderater i dessa tider inte funderar över vad som skall ske när pensionsskatten en gång är genomförd. Vi sätter in all vår kraft på att bekämpa denna konfiskation av fyra miljoner pensionssparares medel. Låt mig också göra en kommentar till debatten om privata skolor. Som riksdagsman i Göteborg tycker jag det var tråkigt med det snäva besked som statsministern gav på Bengt Westerbergs frågor om Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium. Det är många som har arbetat för att få dessa skolor kvar. Det besked vi fick var ett nonsenssvar. Tyvärr ser möjligheterna därmed dystra ut. Nedgången i oljepriser, dollarkurs och ränta, som vi har bakom oss, framkallade i våras något av ett glädjerus bland bedömare av de ekonomiska framtidsperspektiven. I den reviderade finansplanen skrev regeringen: ”Utsikterna för den svenska ekonomins utveckling 1986 har förbättrats markant under de senaste månaderna.” När vi här i kammaren vid vårriksdagens slut diskuterade dessa frågor varnade jag dock för att utvecklingen kunde bli sämre än väntat i flera viktiga avseenden. Ute i världen har också besvikelsen brett ut sig under sommaren och hösten. Tillväxt och världshandel utvecklas långsamt. Skuldkrisen är ingalunda löst, även om den omvända oljeprischocken medfört att det nu kan vara andra länder än tidigare som ligger sämst till. I USA:s ekonomi består de stora balansbristerna. Det är osäkert om det stora underskottet i bytesbalansen kan botas med en lägre dollarkurs, så länge det inhemska sparandet förblir så lågt som nu. De amerikanska försöken att förmå Tyskland och Japan att stimulera sina ekonomier genom t.ex. räntesänkningar erbjuder inte heller någon verklig lösning på problemet. Dessa länder har rätt i att varje nation själv först måste visa tecken på en klar strävan att reda ut sina problem på egen hand. Även i Sverige är nu det ekonomiska stämningsläget dystrare än i våras. En lång rad prognoser tecknar samma bild som konjunkturinstitutets höstrapport. Tillväxten blir lägre i år än vad regeringen trodde i april. Att det blir någon produktionsökning alls förklaras av den tämligen snabba konsumtionsökningen. Däremot utvecklas investeringarna betydligt sämre än väntat. Detta sammantaget är raka motsatsen till den utlovade tredje vägens politik. Det stora problemet är fortfarande den alltför snabba kostnadsstegringen, som avspeglas i successivt sjunkande marknadsandelar. Regeringen höll ju i våras envist fast vid tesen att lönerna inte skulle höjas mer än vad som framgick av dittills träffade avtal, dvs. ca 6 90. Konjunkturinstitutet meddelar nu att ökningen blir 8 20 — precis som bl.a. Industriförbundet och vi moderater förutsåg i maj. Detta kätterska erkännande är väl den främsta orsaken till att regeringen häromdagen i en särskild skrivelse till riksdagen fann för gott att korrigera den ekonomiska bedömning som dess egna ekonomiska bedömare i konjunkturinstitutet hade gjort. De siffror som under senare tid framkommit om utvecklingen av löner och priser verkar naturligtvis störande på den redan tidigare stora avtalsröran inom den offentliga sektorn. Jag skall inte här, fru talman, gå igenom alla de missgrepp som regeringen gjort sig skyldig till i samband med årets löneförhandlingar. Det är bara att konstatera att den nuvarande löneministern lika litet som sina föregångare har lyckats åstadkomma konsekvens i den statliga arbetsgivarens uppträdande. Allt tal om att bara en socialdemokratisk regering kan hantera facket och garantera lugn på arbetsmarknaden har också rejält kommit på skam. Nu var förstås utgångsläget i år osedvanligt dåligt efter Olof Palmes personliga inhopp i statstjänstemannakonflikten våren 1985. Det bäddade för det stora överhäng som redan från början komplicerade årets avtalsrörelse på den offentliga sidan. Det finns nu enligt min mening anledning att räkna med en lång och för allmänheten besvärande konflikt. Medan det naturligtvis är angeläget att motverka en snabb kostnadsstegring i den offentliga sektorn, är det svårt att se hur man ens efter en långvarig konflikt skall kunna nå fram till samstämmighet kring annat än en från samhällsekonomisk synpunkt alltför vid löneram. Och då återstår ändå fördelningsproblemet mellan olika tjänstemannagrupper. Riksdagen har här för statens del lagt fast personalpolitiska riktlinjer, som innebär att man måste rätta till den s.k. dubbla obalansen, dvs. det förhållandet att lägre tjänstemän har bättre anställningsvillkor än på arbetsmarknaden i övrigt, medan förhållandet är det omvända bland högre tjänstemän. Men den största stötestenen förefaller vara de offentliga tjänstemännens krav på följsamhet med de privatanställdas löneutveckling. Regeringen motsätter sig bestämt en förtjänstutvecklingsgaranti med motiveringen att den skulle medföra en okontrollerad lönekostnadsökning. Detta resonemang framstår som motsägelsefullt, eftersom regeringen samtidigt berömmer avtalsparterna på den enskilda sektorn för att de i år fått bukt med löneglidningen och därmed dämpat kostnadsstegringen. Man kan tycka att det då inte borde vara så farligt att tillåta en löneutvecklingsklausul, när den tydligen inte skulle behöva utlösas. Men ett än större hot mot trovärdigheten i talet om en långsammare löneglidning inom industrin är den förda valutapolitiken. Det sägs numera ofta att den svenska kronan står stark. Men faktum är att dess värde successivt sjunker. Det beror på konstruktionen av den korg med främmande valutor som vi jämför oss med. Den amerikanska dollarn har där lagts in med dubbel vikt jämfört med dess andel av vår utrikeshandel. Dollarkursens fall har medfört att om man i stället jämför med ett handelsvägt valutaindex, har kronan devalverats med åtskilliga procentenheter gentemot omvärlden under senare tid. I förhållande till D-marken har nedskrivningen varit hela 14 96, vilket har sin särskilda betydelse, eftersom Tyskland är vårt viktigaste konkurrentland. Tidigare var vårt problem att lönekostnaderna steg snabbare här hemma än i andra länder, vilket framtvingade devalveringar i efterhand. Nu när det sägs att kostnadsstegringen är på väg nedåt, devalverar vi i stället i förväg! Den sjunkande dollarkursen och dess genomslag via valutakorgen i form av en smygande devalvering framhävs ofta som något lyckosamt för landet. Men den verkliga innebörden är att det uppstår ett extra utrymme i särskilt exportföretagen, som om det inte helt skall resultera i större vinster måste leda till ökad löneglidning. Det försäkras nu lugnande från förhandlingsparterna på den privata sidan att de lokala löneavtalen inte överstigit vad som förutsetts i den centrala uppgörelsen. Men konjunkturinstitutet räknar ändå med att löneglidningen för industriarbetare blir hela 3 96 iår. Det stora problemet är naturligtvis den löneutveckling som sker vid sidan av avtalen. Att vi inte lyckats bryta tendensen till betydligt högre kostnadsstegring i Sverige än i andra länder framgick tydligt i förra veckan, när konsumentprisindex för september redovisades ha ökat med nästan en hel procentenhet jämfört med föregående månad. Om man eliminerar inverkan av internationellt bestämda faktorer och ser till den underliggande inflationstakten, ligger denna därmed kvar i närheten av 7 90. Den totala prisstegringen befinner sig sedan några månader tillbaka på uppåtgående. Regeringen medger att prisstegringen under året inte kan bli de 2 26 man drömde om i våras men säger nu3 Yo. Septembersiffran visar dock att gränsen för omförhandling i de privata avtalen på 3,2 96 är i allvarlig fara. Det är dock inte 1986 utan nästa år som framstår som det stora problemet. Konjunkturinstitutet har här inte vågat annat än att säga att lönekostnaderna stiger med i avtalet förutsedda 5,5 76 plus en halv procent i höjda arbetsgivaravgifter. Men bl.a. den förda valutapolitiken gör det enligt min mening mycket sannolikt att löneglidningen fortsätter att ligga på en hög nivå. Samtidigt förutses produktivitetsökningen ligga kvar under 1 96. Det betyder att vi får en inhemsk kostnadsstegring på ca 6 70, samtidigt som vi inte längre kan räkna med positiva prisimpulser från vår omvärld. Även från den här synpunkten är det svårt att fästa tilltro till regeringens försäkringar om ett trendbrott i den svenska kostnadsutvecklingen. Vad är då orsaken till att produktiviteten numera utvecklas så långsamt? Till att börja med beror det på att Sverige har en ovanligt stor offentlig sektor, där produktiviteten t.o.m. utvecklas negativt. Därtill kommer att näringslivet nu nått kapacitetstaket. Trots detta är företagen tämligen obenägna att investera för att utvidga sin verksamhet. Förklaringen är, som vi moderater många gånger framhållit, det hårda skattetrycket, de många regleringarna och kanske inte minst den tilltagande tendensen till snabba och oväntade kast i det politiska beslutsfattandet. Finansminister Feldt har ju gjort sig känd för att skjuta från höften, när det gäller t.ex. pensionsskatt och omsättningsskatt på aktier, för att inte tala om löntagarfonderna. Vad kan då göras för att få bukt med problemet med den alltför snabba löneoch prisutvecklingen i Sverige? Till att börja med skall vi politiker avstå från direkt inblandning i lönerörelserna. Det skulle vara fel från både principiell och praktisk synpunkt att lagstifta mot de offentliga tjänstemännens strejkrätt. Vi får inte glömma att det förekom besvärliga konflikter inom den offentliga sektorn, långt innan de anställda där fick full förhandlingsrätt. Däremot är det en viktig politisk uppgift att ordna så att löneförhandlarna får vettiga villkor för sitt arbete. Det betyder att vi skall skapa förutsättningar för en real tillväxt i ekonomin, och det reser i sin tur krav på sänkt skattetryck, avregleringar och andra utbudsstimulerande åtgärder. Inte minst viktigt för framtidstron är att vi får fasta spelregler i det ekonomiska livet. Vad speciellt beträffar lönemarknaden är det enligt min uppfattning angeläget att vi funderar över valutapolitiken. De offentliga tjänstemännens förhandlare måste ges en chans att tro på löftena att löneglidningen kan hållas nere. Närmast till hands ligger kanske tanken att skriva upp kronan gentemot korgen. Men dennas konstruktion gör att det skulle krävas regelbundet återkommande revalveringar så länge dollarn faller, och det gäller att finna en mera fast punkt. En sådan erbjuder sig i form av det europeiska monetära systemet , i vilket flertalet EG-länders valutor ingår. Att följa D-marken skulle vara en mera ambitiös målsättning, men vi har ju tidigare på sätt och vis gjort det i den gamla valutaormen. En medelväg vore att skugga den europeiska valutaenheten ecun, som även omfattar det brittiska pundet. När Sverige i slutet av 1970-talet under trycket av våra stora ekonomiska obalanser utträdde ur valutaormen, utlovades en förnyad anknytning till ett europeiskt valutasamarbete, så snart förutsättningar för detta åter förelåg. Tiden borde nu vara mogen för en valutapolitisk regim, som kunde bädda för en långsammare kostnadsstegring över hela arbetsmarknaden. Ett snabbt sådant ställningstagande skulle dessutom kunna avsevärt underlätta tillkomsten av avtal utan följsamhetsklausuler inom den offentliga sektorn. Fru talman! Erfarenheterna av socialdemokratisk regeringspolitik sedan 1982 visar att det inte är med snabba utryckningar och fördelningspolitiska improvisationer som vi kan få de för både vår samhällsekonomi och landets medborgare så besvärande arbetsmarknadskonflikterna ur världen. Vi går av allt att döma mot en lång och kall vinter av missnöje. För att återföra vår ekonomi och vår välfärdsutveckling på rätt bana krävs det — här liksom i andra länder med liknande problem — en mera marknadsbestämd politik, dvs. en borgerlig politik.

Fru talman! Kommentarerna till mötet mellan president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov i Island har varit förvirrade. Den första beskrivningen av mötet var att det blev fiasko. Besvikelsen lyste också ur ansiktet på förhandlarna och deras bisittare, när de tillkännagav resultatet av överläggningarna i Reykjavik. När de båda supermaktsledarna samlat ihop sig till beskrivningar inför sina hemmaopinioner gav de emellertid ett delvis annorlunda intryck. Såväl i president Reagans som i generalsekreterare Gorbatjovs TV-tal beskrivs ingående hur förhandlingarna förlöpte. Gemensamt för deras beskrivningar är att de var mycket nära ett verkligt genombrott i förhandlingarna om reducering av kärnvapenarsenalen. Det handlade inte om vilken marginell reducering som helst. Så här beskrev president Reagan det enligt Dagens Nyheters översättning: Vi föreslog en tioårsperiod under vilken vi skulle inleda en minskning av alla strategiska kärnvapen, bombplan, kryssningsmissiler, interkontinentala kärnvapenmissiler, ubåtsbaserade missiler och de stridsspetsar dessa medför. De skulle reduceras med 50 96 under de första fem åren. Under de följande fem åren skulle vi fortsätta genom att eliminera alla offensiva missiler för alla räckvidder. Motsvarande beskrivning fanns också i generalsekreterare Gorbatjovs TV-tal. En sådan ömsesidig reducering har ofta förts fram i nedrustningsdebatten. Den bygger på den obestridliga logiken att terrorbalansen på en lägre nivå borde fruktas av ingen men önskas av många, ty den frigör så mycket resurser för andra bättre och mänskligare ändamål. Enligt båda supermakterna har man alltså varit nära att komma överens om en sådan radikal nedrustning. Det är begripligt om den första reaktionen blir besvikelse när en förhandling på väg mot ett lyckat resultat spricker. Men de båda supermaktsledarnas tämligen samstämmiga beskrivningar av hur långt man kom i överläggningarna borde väcka mera hopp än misströstan. Om det var möjligt, kan vi säga oss, att komma så långt efter 36 timmars förhandling, då har vi rätt att kräva att man fortsätter. Vi kan inte ha något intresse av förhastade beslut. Det skulle tvärtom kunna verka destabiliserande på världsfreden. Men med utgångspunkt i Reykjavikförhandlingarna måste vi kunna förvänta oss att arbetet med att förbereda nästa överläggning sker med stor intensitet och med sikte på att förverkliga det avtal om begränsning av åtminstone vissa typer av kärnvapen som både Reagan och Gorbatjov säger sig önska och som en massiv opinion runt om i världen längtar efter mer än mycket annat. Med ett optimistiskt betraktelsesätt på Reykjavikmötet och med resultatet av Stockholmskonferensen i minnet kan man alltså tycka sig se vissa ljusglimtar i kontakterna mellan supermakterna. Det förändrar emellertid på det här stadiet dess värre ingenting beträffande hoten i vår egen närmiljö. I bedömningen av hur vi bäst värnar vårt oberoende och vår neutralitet, har vi att utgå från den upprustning som skett i vår omvärld och från det faktum att vår del av världen fått en alltmer strategisk betydelse. En viss real förstärkning av vårt försvar är mot den bakgrunden oundviklig. Det är, fru talman, oroande och djupt olustigt att kränkningarna av vårt territorium fortsätter. Det finns uppenbarligen en främmande makt, som medvetet tar den risk — för människoliv och för politiska påfrestningar — det innebär att kränka vårt territorium. Den beslutade förstärkningen av ubåtsskyddet måste därför drivas vidare med all kraft. Den som i ond avsikt kränker våra gränser måste vara medveten om risken att bli sänkt eller nedskjuten. Det finns i sammanhanget, fru talman, anledning att understryka den hängivna och engagerade insats som personalen inom ubåtsskyddsverksamheten gör. Tekniskt är det ett mycket svårt arbete. Nya metoder och teknik införs successivt. Vill vi emellertid snabbt öka kapaciteten i ubåtsskyddet, bör vi eftersträva att hålla i gång de spaningsresurser vi har under fler av dygnets timmar och årets månader. Det handlar i mycket om hur personalfrågorna löses. Här tror jag att en framsynt och generös inställning från statsmaktens sida är nödvändig. Fru talman! Snart har tio av årets månader gått till ända, och ännu har årets avtalsrörelse inte avslutats. Vi tycks i dag stå långt från ett avtal på den offentliga sektorn. De påfrestningar som många människor drabbas av till följd av den pågående konflikten borde vara ett tillräckligt skäl för att driva parterna fram till förhandlingsbordet och till en överenskommelse. Många rollinnehavare i årets egendomliga avtalsrörelse har anledning att fråga sig om det måste vara på det här viset. Måste varje avtalsrörelse på den offentliga sidan sluta i kaos och konflikt? Alla vill säkert svara nej på den frågan. Många har anledning att självkritiskt tänka igenom hur en bättre tingens ordning kan uppnås. Efter storkonflikten 1980 såg det ett tag ut som om avtalsmarknaden skulle gå in i ett lugnare skede. Från 1983 har vi emellertid haft konflikt på arbetsmarknaden varje år. Vi kan ha synpunkter på hur förhandlare och organisationer på ömse sidor använder sin förhandlingsfrihet och lever upp till sitt ansvar. Vi har säkert många förvånats över uttalanden och ageranden i den här avtalsrörelsen, vilka reser frågan om rollinnehavarna är vuxna sitt ansvar. Det är emellertid ingenting som vi såsom politiker kan eller bör reglera. Däremot kan vi via regeringen påverka hur staten som arbetsgivare sköter sin uppgift. Det är i detta sammanhang värt att notera, att ett avtal har förhandlats fram i år på den privata sidan utan öppen konflikt. I rena förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare har man diskuterat såväl förhandlingsordning som materiellt innehåll i en central överenskommelse. På den offentliga sidan däremot har det i år liksom flera år tidigare gått till öppen konflikt. Dessa erfarenheter har fått många att ifrågasätta strejkrätten för offentliganställda. Man påpekar — och det med rätta — att effekterna för tredje man ofta blir orimliga. Slutsatsen bör enligt min mening emellertid vara en och entydig: Låt de offentliganställda behålla sin strejkrätt! Parterna på arbetsmarknaden skall förhandla under lika villkor. Den fria förhandlingsrätten är över tiden det bästa sättet att i en marknadsekonomi klara lönebildningen. Med denna fria förhandlingsrätt är intimt förknippad rätten att tillgripa stridsåtgärder. I vår roll här i riksdagen som lagstiftare gör vi därför klokt i att inte peta på den rättigheten. De antydningar som framkommit härom också från regeringshåll bör tillbakavisas. Utifrån detta principiella ställningstagande har vi emellertid anledning att i en allmän debatt erinra om att den fria lönebildningen inte bara rör friheten att förhandla och tillgripa stridsåtgärder utan också ansvaret att bedöma och stå för effekterna av sina handlingar. Om jag sålunda med viss iver vill försvara de offentliganställdas strejkrätt, vill jag med samma iver uttala förhoppningen, att man inom varje organisation ställer sig frågan, om strejken så ofta som skett är ett effektivt vapen när det gäller att hävda sina intressen. På den privata sidan drabbas arbetsgivaren av produktionsstörningar och inkomstbortfall vid en strejk. På den offentliga sidan påverkas inkomsterna högst obetydligt, medan däremot utgifterna minskar eftersom inga löner utgår till de strejkande. En strejk på den offentliga sidan är därför ofta rena vinsten för arbetsgivaren. Drabbas gör däremot tredje part: föräldrar som blir utan barntillsyn, patienter som får vänta på operation, allmänhet som drabbas av försämrade kommunikationer. Jag är säker på att insikten om dessa effekter måste leda till en intensiv debatt inom resp. organisation när väl avtalsrörelsen är över. På arbetsgivarsidan har man motsvarande anledning att fråga sig i vilken grad man bär ansvaret för att vi år efter år hamnar i öppna konflikter. Intresset bör därvid koncentreras till regeringens roll. Regeringen borde ha många anledningar till självkritisk analys sedan årets avtalsrörelse avslutats. Låt mig i några punkter sammanfatta den kritik jag tycker man kan rikta mot regeringens hantering av avtalsrörelsen på offentligsidan: 1. Regeringen måste, som ansvarig för den ekonomiska politiken, i god tid före avtalsrörelsens början ge sin syn till känna om sambanden mellan lönekostnadsutveckling och arbetslöshet, inflation och andra faktorer som påverkar den ekonomiska stabiliteten. När man i år kommit så långt att medlarna lagt ett slutbud, formulerade sig regeringen tydligt på den här punkten. Med löneökningar av den storleksordning som slutbudet innebar ökar arbetslösheten och/eller skattetrycket, förkunnade då finansministern. Det beskedet kom många månader för sent. Denna syn på tillgängligt löneutrymme hade bort deklareras långt tidigare — närmare bestämt för ett år sedan. Men då räckte väl inte kuraget till, för då befann vi oss i en valrörelse. 2. Regeringen har på ett olyckligt sätt tillgripit vad man kan kalla tvångsmedling. Först när alla argument prövats i direkta förhandlingar mellan parterna, när man förhandlat i botten, är det meningsfullt att tillsätta en medlingskommission. Traditionen har varit att båda parter skall framställa önskemål om det innan kommission tillsätts. I år avvek regeringen från denna praxis. I ett försök att tvinga på parterna ett avtal tillsattes en gemensam medlingskommission. Det var inget lyckat grepp. Den påskyndade, såvitt man kan förstå, inte förhandlingsarbetet. 3. Regeringen har på ett olyckligt sätt blandat ihop sina roller som statsmakt och arbetsgivare. Den senare rollen har regering och riksdag uppdragit åt statens arbetsgivarverk att spela. Dess möjligheter att konsekvent fullgöra sin uppgift har störts av inhopp från regeringsledamöter. När t.ex. medlarna lagt sitt slutbud, klampade regeringen in och övertog rollen som arbetsgivare. Trots att arbetsgivarverkets ledning redan givit ett bestämt svar till medlarna, inskred finansministern och talade som arbetsgivare, inte som regering med ett övergripande ansvar. För löntagarorganisationerna blev därmed läget än mer komplicerat. Vem var egentligen motparten — arbetsgivarverket eller regeringen? Om löneökningarna skall stanna inom ramen för tillgängligt utrymme, krävs ett bestämt och konsekvent uppträdande från arbetsgivarsidan. Man kan inte uppnå det genom att begära att arbetstagarsidan skall förhandla mindre effektivt. Det kan uppnås bara genom att arbetsgivarsidan uppträder mera bestämt. De brister härvidlag som finns på den offentliga arbetsgivarsidan har återigen sin grund i regeringens försummelser att inte ha klarat ut ansvarsoch arbetsfördelningen mellan sig själv och arbetsgivarverket. Jag hoppas att regeringen — finansministern och statsrådet Johansson, som lyssnar nu — inte bara slår ifrån sig den här kritiken utan ingående och självkritiskt ser över sitt eget agerande inför kommande avtalsrörelser. Fru talman! Konflikten har ställt många barnfamiljer utan barnomsorg. Jag har sett att man från socialdemokratiskt håll beklagat konflikten därför att den ökar förståelsen för privatisering på den offentliga sidan. Tänk inte så! Kravet på enskilda alternativ behöver inte hjälpas fram av strejker bland offentliganställda. De idéerna verkar av egen kraft. De allra flesta människor tycker nämligen att det är en högst rimlig tanke att det skall finnas alternativ. De flesta föräldrar tycker det är självklart att man borde få välja den barnomsorg som passar barn och föräldrar bäst. Många föräldrar vill lösa barnomsorgsfrågan genom egna initiativ. En del vill stanna hemma på heltid eller deltid. Andra vill ordna avbytarsystem med grannar och vänner. Andra åter vill gå med i ett föräldrakooperativ, få plats på daghem som drivs av kyrkor eller andra ideella sammanslutningar. Tanken att alla som vill tillhandahålla god barnomsorg skall ha lika ekonomiska förutsättningar att göra det, är logisk och oemotståndlig. På samma sätt vill människor kunna välja läkare, tandläkare och äldreomsorg. Personalen inom den offentliga servicen, i barndaghem, i sjukvården, i äldreomsorgen, gör strålande insatser. I många fall är deras prestationer långt mera värda än den lön som utgår för deras insatser. När vi kräver förbättrade villkor för att driva alternativ i icke-offentlig regi, är det inte av missnöje med deras arbete utan därför att vi konsumenter är betjänta av valmöjligheter på det området liksom på alla andra — men också därför att personalen inom den offentliga sektorn drar nytta av att arbetstillfällena blir fler och arbetsgivaren inte bara en enda. När socialdemokraterna motsätter sig tillkomsten av alternativ inom den offentliga sektorn, går de därför varken konsumenternas eller personalens intressen till mötes.

Fru talman! Jag har inte tänkt tala så mycket om pensionsskatter och inte särskilt mycket om avtalsrörelsen. De frågorna behandlades ju ganska mycket i partiledarrundan, och jag antar på goda grunder att vi kommer att få en ny utförlig debatt om dessa frågor i samband med att Kjell-Olof Feldt tar till orda senare i den här debatten. Då kommer vi att företrädas av centerpartiets förste vice ordförande Olof Johansson. Jag har i stället tänkt ta upp en annan fråga, som kanske är av ännu större betydelse för Sveriges utveckling på litet längre sikt, nämligen frågan om kunskap. Det är alldeles uppenbart att vår största nationella tillgång är kunskapen. Det gäller den kunnighet som finns bland forskare och tekniker, som skall ta fram nya produkter och hålla Sverige i frontlinjen i den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Det gäller den kunnighet som finns bland goda administratörer inom såväl privat som offentlig verksamhet, och den kunskap som finns bland skickliga yrkesverksamma inom industri, jordbruk och servicenäringar. Kunskap behövs också för att vi skall kunna bemästra miljöproblem och få ett bra och vettigt energisystem i framtiden, för att vi skall kunna få en positiv kulturell och social utveckling och på det sättet skapa bästa möjliga livskvalitet för människorna i vårt land. Det är därför som vi i centerpartiet ger frågorna om kunskapsutveckling, om utbildning och forskning, allra högsta prioritet. Vi har i olika sammanhang hävdat att vårt utbildningssystem och vårt forskningssystem måste fredas från olika besparingsoch nedskärningsåtgärder. I stället skall vi satsa på det området, eftersom satsning på utbildning och forskning är en satsning på framtiden. Detta gäller alla nivåer, från grundskolans lågstadium till doktorandutbildning vid våra universitet — och naturligtvis alla led däremellan. Det finns hot mot vårt utbildningssystem. Vi har redan en ganska intensiv debatt om kvaliteten i vår utbildning, och det finns en stark medvetenhet om att vi behöver förbättra kvaliteten. Men i stället ser vi framför oss en utveckling med successivt nedskurna statliga anslag till ungdomsskolan. Detta beror på att elevkullarna, i första hand i grundskolan, minskar. Med den konstruktion som man har för statens bidrag till kommunerna när det gäller skolväsendet leder det till att statsbidragen minskar i samma takt. Men kommunernas kostnader minskar inte i samma takt. Denna utveckling leder till att man tvingas lägga ned skolor, att lärartjänster försvinner, att klasserna blir större och att kvaliteten blir sämre. Detta anser vi är en oacceptabel utveckling. Vi i centern har sagt: Låt resurserna stanna kvar i skolan! Se till att de pengar som frigörs genom att man har litet färre elever att undervisa i stället kan användas för att förbättra kvaliteten i skolan! Se till att vi kan behålla de mindre skolorna i våra städer och på landsbygden, så att vi kan öka lärartätheten, få mindre klasser och på det sättet få en bättre skolmiljö och en bättre undervisning! Detta hör till våra viktigaste framtidssatsningar. Kvaliteten i utbildningen och tillgängligheten till utbildning är något mycket betydelsefullt för den enskilde individen. Möjligheten till en god utbildning och till rätt utbildning är ofta det som avgör för den enskilda människan om han eller hon sedan kan syssla med det arbete som vederbörande har fallenhet och intresse för. Detta är någonting som vi måste tänka på i det fortsatta reformarbetet i gymnasieskolan, så att vi bättre anpassar gymnasielinjerna till de enskilda elevernas behov och framtidsmöjligheter. Vi behöver se över betygssystemet och tillträdessystemet till både gymnasieskolan och högskolan, så att vi verkligen gör det möjligt för rätt person att komma till rätt plats i utbildningsväsendet. Men det som i dag kanske är det största problemet för många unga människor som vill skaffa sig en högre utbildning är ekonomin. Vårt undermåliga studiefinansieringssystem på högskolan kännetecknas av att de studerande under studietiden har så dålig ekonomi att de måste arbeta ganska mycket vid sidan av studierna eller ta socialunderstöd. Om. man försöker finansiera studierna med extra arbete, leder det alltför ofta till att man inte orkar fullfölja studierna och att man gör ett studieavbrott, ett fruktansvärt slöseri med både samhälleliga och mänskliga resurser. Nästa problem är att, trots att studiemedlen är så snålt tilltagna under studietiden, skuldbördan blir oerhört betungande. Det är precis så som Karin Söder sade tidigare i dag, att bristerna i studiemedelssystemet — här gör jag mitt enda inhopp i debatten om arbetsmarknadsläget — är en av de grundläggande orsakerna till den arbetsmarknadskonflikt vi har i dag. Framför allt högskoleutbildade med lägre lön får en väldigt pressad ekonomi på grund av den stora skuldbördan. En av de bästa åtgärder som regeringen skulle kunna vidta för att underlätta den akuta situationen är att ta initiativ på studiestödsområdet. Centern har fört fram två viktiga förslag i en rapport som vi publicerade i somras. Det ena är att vi skall lätta skuldbördan för dem som nu har genomgått studier på högskolan och betungas av mycket stora skulder. Vi har helt enkelt sagt: Låt oss avskriva alla studieskulder över 150 000 kr. Jag tror att det rejält skulle bidra till att lösa många av de problem som man jobbar med i dag. Det andra är att vi vill ha en ordentlig reform av studiemedelssystemet för framtiden. Det konkreta förslag vi har lagt fram bygger på en ordentlig höjning av den icke återbetalningspliktiga delen — man skapar en studielön. Vi har sagt att den bör motsvara ungefär ett basbelopp, drygt 23 000 kr. Denna studielön skall behandlas som arbetslön, beskattas, ge sociala förmåner, ATP-poäng osv., ge rätt till sjukersättning om man måste vara frånvarande från studierna på grund av sjukdom. Det skulle också göra det hela administrativt mycket enklare än vad det nuvarande studiemedelssystemet är. Ovanpå denna studielön skulle man ha statsgaranterade banklån. Vi har sagt att ett rimligt belopp kan vara 80 96 av ett basbelopp, ungefär 18 000 kr. Genom att föra över lånedelen från statsbudgeten till bankerna lättar man den ekonomiska belastningen på statsbudgeten. Totaleffekten blir att det inte uppstår någon kortsiktig merkostnad för statsbudgeten. På längre sikt blir det fråga om en belastning genom att återbetalningarna minskar, men vi tror att de stora samhälleliga vinsterna av ett rejält studiemedelssystem är så betydande att man också härigenom kommer att finansiera kostnaderna för själva systemet. Det behövs rejäla tag i fråga om studiefinansieringen, och vi är förvånade över regeringens totala tystnad när det gäller detta område. Det skapades vissa förväntningar i somras, men de förväntningarna har grymt svikits — hittills i varje fall. Chansen finns ju ännu att ge tilläggsdirektiv till den utredning som jobbar med dessa frågor. Utbildningssystemet har också en väldigt stor betydelse för hela samhällsstrukturen. Detta märker man tydligt om man undersöker vilka regioner i vårt land som på sistone har ökat sin befolkning och vilka som inte har ökat befolkningen. Det är nämligen så att de län som ökade sin befolkning, t.ex. förra året, har alla det gemensamt att det finns ett universitet i länet: Övriga län stod stilla eller minskade när det gäller invånarantalet. Den region som ökade snabbast var den som jag representerar, Stockholms län, som ökade sitt invånarantal med 15 000 personer förra året, samtidigt som invånarantalet i landet som helhet bara ökade med hälften. Det finns ett klart samband mellan utbyggnad av den högre utbildningen och utvecklingen i olika län. Det är alltså universitetslänen som ökar härvidlag, medan övriga stagnerar eller går bakåt. I varje län är det högskoleorten som står för ökningen, medan andra orter ofta har en mer ogynnsam utveckling. Detta skapar problem. Det skapar problem för oss här i Stockholmsregionen genom ett alltför hårt expansionstryck. Fru talman! Stockholm är faktiskt unikt bland världens storstäder, inte genom att staden har gott om bostadsområden, industriområden, motorvägar och sådant — det har alla storstäder gott om. Men Stockholm är unikt därför att här erbjuds en miljö som det nog inte finns maken till i någon storstad av motsvarande storleksordning. Jag syftar på de fina grönområden som finns här, skärgården som går ända in i stadens hjärta, klipporna, den förhållandevis rena luften osv. Vill vi behålla de fantastiska miljökvaliteter som vi har i denna storstadsregion och vidareutveckla den, så förutsätter det en lugn och sansad utveckling. Det förutsätter att vi inte tvingas bygga igen de gröna ytorna med nya industriområden, bostadsområden och motorvägar, utan att vi kan anpassa utvecklingen till en god livsmiljö för invånarna här. Men skall det bli möjligt, så måste vi också satsa på utvecklingen i andra delar av landet, se till att man kan skapa försörjningsmöjligheter över hela landet. Detta i sin tur är naturligtvis en avgörande förutsättning för att upprätthålla sysselsättning, servicestandard och en hög livskvalitet i de delar av landet som nu hotas av avfolkning. Vi har alltså i högsta grad ett gemensamt intresse, vi i storstadsregionerna och de som bor i regioner som hotas av avfolkning, att se till att vi slipper en flyttlasspolitik. En av de viktigaste vägarna när det gäller att få denna jämnt fördelade utveckling över hela landet är att se till att vi har ett decentraliserat, kvalitativt högtstående utbildningssystem och att vi bygger ut möjligheterna till högre utbildning och forskning i hela landet. Det är därför som centern slåss så hårt för ett decentraliserat högskoleväsende i Sverige. Detta är någonting som vi tror gynnar kvaliteten i utbildning och forskning men som också gynnar den regionala utvecklingen. Att satsa på utbildning och kunskap, fru talman, är att satsa på framtiden. Det gäller hela Sveriges framtid som ett land i frontlinjen bland tekniskt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt utvecklade nationer. Det gäller de enskilda människornas framtid — därför att kunskap är nyckeln till vars och ens framtid. Det gäller också olika regioners och orters framtidsmöjligheter. Att skära ned på utbildningsresurserna är ett slags missriktat sparsamhetsnit. Det är att lägga krokben för utvecklingen. Det är därför som vi anser att utbildningen måste ha högsta prioritet. Utbildning och forskning måste vara det som för oss mot en framtid, präglad av hög livskvalitet för alla människor i alla delar av landet.

Fru talman! Debatten i anslutning till konflikten inom den offentliga sektorn är både motsägelsefull och oroande.

Under de senaste åren har de offentliganställda ständigt fått höra att de är ineffektiva, tärande på samhällsekonomin och att verksamheten skulle skötas bättre i privat regi. Inom sjukvården, äldrevården och utbildningen har de anställda pressats hårt av nedskärningar och minskade resurser. Och när de strejkar ifrågasätts deras fackliga rättigheter. SAF-chefen och borgerliga politiker går ut öppet och kräver att de offentliganställdas strejkrätt skall omprövas. Jag måste säga att Ingemar Eliasson var ett glädjande undantag när han här i dag direkt uttalade att man icke får ifrågasätta de offentliganställdas strejkrätt. Men frågan är om Ingemar Eliasson är representativ för folkpartiet i den uppfattningen eller om det bara är hans privata åsikter. Vi vet att folkpartiets politiska orakel i Göteborg är av en annan uppfattning. Regeringsföreträdare uttrycker sig inte lika öppet som de som direkt kräver att de offentliganställdas strejkrätt skall inskränkas, men innebörden i vad regeringen säger blir densamma. Den säger att man skall talas vid efter konflikten och mäta erfarenheterna mot de huvudavtal som finns med de offentliganställda. Att de offentliganställdas strejkrätt ifrågasätts är både upprörande och oroande. Ett ifrågasättande av strejkrätten innebär i praktiken att de offentliganställda fråntas förhandlingsrätten. Vilka andra maktmedel står till buds för de anställda vid förhandlingar om strejkmöjligheten upphävs? Skall de offentliganställda vara helt utlämnade åt arbetsgivarnas godtycke och löneförhandlingar bedrivas som MBL-förhandlingar, dvs. att den som har makten avgör vilka avtal som skall gälla? Skall vi förse MBL med en ny paragraf, som föreskriver arbetsgivarens skyldighet att meddela om ny lön införts eller om avtalen fortfarande gäller? Krav på slopad strejkrätt för de offentliganställda är inte bara ett slag mot förhandlingsrätten, det är också ett slag mot jämlikheten och kvinnorna. Det är främst kvinnor som är anställda inom den offentliga sektorn. Hittills har kvinnorna inte förmått att föra fram sina krav med samma kraft som manligt dominerade fack, exempelvis metallarbetarna. Ett exempel på detta är att kvinnorna generellt sett fortfarande har 20 90 lägre löner än männen. Inom sjukvården har personalen, som främst består av kvinnor, alltid tvingats att sätta sina egna krav på arbetstider och arbetsförhållanden i bakgrunden och patienten i förgrunden. Nu kan vi konstatera att det finns ett starkt stöd hos allmänheten och patienterna för de vårdanställdas strejk. Att de offentliganställda inte skulle behöva samma fackliga rättigheter som andra grupper motiveras ibland av att de skulle ha en större anställningstrygghet än andra. Men anställningstryggheten inom den offentliga sektorn är en illusion. De senaste åren har de ständigt arbetat under hot om verksamhetsminskningar, och minskningar har också genomförts. Många har enbart vikariat med ständiga omplaceringar som följd. Vilka andra grupper skulle acceptera sådana arbetsförhållanden? I debatten om de offentliganställdas lönekrav finns också starka krafter som tar chansen att blåsa upp motsättningar mellan privatanställda och de offentliganställda. Syftet är givetvis att splittra lågavlönade privatanställda och offentliganställda. Men det är en falsk motsättning, som inte har något stöd i verkligheten. I verkligheten består många familjer av en lågavlönad privatanställd och en lågavlönad offentliganställd. Här är det den samlade familjeekonomin som gäller. Man får betala lika mycket för korven oavsett om man är privatanställd eller offentliganställd. Då står man på samma sida i kravet på en lön att leva på. Det är beklagligt att företrädare för LO hjälpt till att blåsa liv i falska motsättningar mellan låglönegrupper. Dess bättre rör det sig enbart om en liten krets av förhandlare. Har de redan glömt bort Dalauppropet, som formulerade kravet på höjda reallöner, solidaritet med de offentliganställda och en rättvis fördelningspolitik? Nu behövs det en gemensam front mot regeringens diktat i avtalsrörelsen. Vi måste också tillsammans försvara vår offentliga sektor. Angreppen om bristande effektivitet i den offentliga sektorn, vare sig de kommer från Kjell-Olof Feldt eller de borgerliga, som från Bengt Westerberg i dag, kräver förtydliganden för att inte vara rena skamgrepp. Vad menar ni egentligen? Är personalen inom exempelvis sjukvården lat och arbetsoduglig? Drar de benen efter sig på sjukhusen och vårdcentralerna? Behandlar de fel patienter, eller är man för generös när man diagnostiserar sjukdomar? Är det inte effektivt och lönsamt att behandla alla patienter, eller är det några som inte skall ha behandling? Vilka mått skall vi använda oss av för att mäta effektiviteten inom sjukvården? De mått som vi har i dag säger ingenting om effektiviteten. Det som ser effektivt ut i statistiken är kanske ineffektivt sett ur ett samhälleligt perspektiv. I dag anses t.ex. korta vårdtider och snabb omsättning på patienter vara ett effektivt resursutnyttjande. Men om man analyserar den effektiviteten blir man varse att de korta vårdtiderna leder till att samma patienter har flera vårdomgångar under ett år på grund av att de inte hunnit bli friska under den korta vårdtiden. Det kan också se effektivt ut med många korta besök på vårdcentralerna. Men hur blir det med effektiviteten, om det är samma patienter som ständigt återkommer därför att sjukvården aldrig har tid nog att verkligen ta reda på vad som framkallar ohälsan hos människorna? De mätmetoder vi har i dag ger oss alltså inget besked om effektiviteten i sjukvården. Och de som klagar över brist på effektivitet har inte kunnat ge några förslag på hur man egentligen skall mäta effektiviteten. Om det inte är det sätt varpå sjukvården, barnomsorgen osv. bedrivs som avses när man riktar kritik mot verksamheten för bristande effektivitet, måste det klart anges vilka delar inom den offentliga sektorn och vilka personalgrupper som inte är tillräckligt effektiva. Självfallet skall krånglig och onödig byråkrati avskaffas. Men alla förespråkare för avskaffande av onödig byråkrati är inte trovärdiga. Vi har sett exempel på att borgerliga politiker infört krånglig byråkrati inom områden som tidigare fungerat rationellt och obyråkratiskt. Jag avser införandet av patientavgifter vid besök hos distriktssköterskor. Vill man avskaffa dyr och onödig byråkrati inom exempelvis sjukvården — vilket de borgerliga säger att de vill göra — bör man omedelbart föreslå ett slopande av alla patientavgifter. De utgör endast 2 90 av landstingens inkomster och förorsakar ett merarbete som förmodligen äter upp den största delen av inkomsten. De som faller in i kritiken mot den offentliga sektorn och talar om brist på effektivitet utan att exakt ange vad som avses ger sitt stöd till dem som vill överföra den offentliga sektorns verksamheter till privata vinstintressen. Fru talman! I fredags gjorde finansdepartementet ett nytt debattinlägg avseende den pågående arbetsmarknadskonflikten. Då presenterades en promemoria om Sveriges ekonomi, byggd på rapporter från konjunkturinstitutet. Siffrorna pekar på dystra år för kommunerna. Enligt finansdepartementet hade kommunerna ett underskott på 3,6 miljarder år 1985. I år förväntas underskottet bli 4,9 miljarder och 1987 3,2 miljarder. Konjunkturinstitutet har något lägre underskottssiffror i sina beräkningar, och där spår man t.o.m. att det 1987 skall bli ett överskott på 0,5 miljarder. Finansdepartementets nya bedömningar av kommunernas ekonomi framstår som paradoxala vid en jämförelse med de bedömningar som gjordes i statsbudgeten och den reviderade finansbudgeten. I statsbudgeten framhölls den stora likviditeten inom kommunsektorn — den angavs till 35 miljarder för 1987 — som garant för att staten kunde ta pengar från kommunerna för att minska budgetunderskottet. I tilläggsbudgeten tog man den beräknade goda finansiella situationen i kommunsektorn till intäkt för att dra in ytterligare miljarder från kommunerna till statskassan. Hur skall man egentligen tolka de dubbla budskapen i promemorian och statsbudgeten? Kan finansdepartementet inte räkna? Eller tar man där fram de siffror som behövs för stunden för att legitimera den förda politiken? När staten behöver pengar för att minska budgetunderskottet hänvisar man till ett stort överskott i kommunsektorn. Ett halvår efteråt, när de offentliganställda kräver skäliga löner, har plötsligt miljarderna försvunnit och i stället blivit ett underskott.

Fru talman! I drygt fyra år har den socialdemokratiska regeringen fört en framgångsrik politik, som lett till att vi är på väg ut ur de akuta ekonomiska problemen. Våra balansproblem är mindre och våra resurser har vuxit. Detta har skett samtidigt som vi har värnat om den gemensamma välfärden, om trygghetssystemet och om sysselsättningen. För att tillväxten i den svenska ekonomin skall bli tillräckligt hög och sysselsättningen öka i önskvärd utsträckning utan att bytesbalansen försämras, är det nödvändigt att konkurrenskraften är god. Det krävs att den inhemska kostnadsoch prisökningen inte är högre än i våra viktigaste konkurrentländer, och det kräver i sin tur att den nominella lönestegringstakten i den svenska ekonomin sjunker. Ett fullföljande av den förda ekonomiska politiken kräver sålunda att vi varaktigt kan dämpa prisoch löneutvecklingen. Att skapa ett utrymme att förhandla om är, som statsministern sade i sitt anförande, den viktigaste insats regeringen kan göra för avtalsrörelsen. Regeringen skall godkänna de avtal som träffas av statens arbetsgivarverk. Till yttermera visso skall avtalen underställas riksdagen och godkännas här. Detta innebär självfallet att regeringen blir inblandad i var gränsen går för ett ansvarsfullt avtal på det statliga området. Regeringen skulle svika sitt uppdrag om den i efterhand lade skulden på arbetsmarknadens parter om priser, export, tillväxt och sysselsättning ginge alldeles fel och inte försökte påverka utvecklingen medan den ännu går att påverka. Visst kan en regering bara låta det hela löpa i väg — det har vi sett exempel på — men att den socialdemokratiska regeringen engagerat sig så hårt för att klargöra sambanden mellan löner, priser och sysselsättning beror på att de berör själva fundamentet för en framgångsrik ekonomisk politik. Vi måste få ner inflationen om vi skall klara ekonomisk tillväxt, reallöner och sysselsättning.

Vi måste också ha en beredskap åt andra hållet. Detta är ingenting som vi långsiktigt kan räkna oss till godo och därmed känna oss trygga och säkra för framtiden. För det andra att prisstegringarna måste bekämpas. Vi skall ha så låga prisstegringar som möjligt. Jag vill emellertid säga till Lars Tobisson att det inte finns någon anledning att spela upp en enskild månadssiffra och säga att den utgör något hot. Sett i ett perspektiv ligger man i nuvarande situation ungefär på den linje som prisoch kartellnämnden räknat med, utifrån en prognos om 3 Yo prisstegring under loppet av 1986. Sedan finns det däri säsongsmässiga förändringar, såsom de som skedde under september månad och registrerades i den mätning som nyligen redovisades. Får jag, när jag ändå är inne på vad Lars Tobisson sade, också säga att jag tyckte det var en litet egendomlig diskussion han förde om valutapolitiken. Den svenska valutakorgen är avvägd så att den skall vara en avspegling av våra handelsförbindelser. Det har blivit effekter på den svenska valutan tidigare genom konstruktionen av denna korg, när dollarkursen gick upp och D-markskursen sjönk. Nu går det åt andra hållet, men i det långa loppet tar de ut varandra om korgen är riktigt avvägd. Några ledamöter har under denna allmänpolitiska debatt berört och delvis kritiserat de ställningstaganden som regeringen och staten som arbetsgivare har gjort under den nu pågående avtalsrörelsen på den offentliga sektorn. Jag finner det angeläget att ge min syn på det uppkomna läget, och det finns också skäl att försöka se framåt och kommentera vilka olika vägar som ligger framför oss för att vi skall undvika att utvecklingen under 1986 upprepas. Jag vill gärna markera de utomordentliga insatser som görs inom vård, omsorg och förvaltning i kommuner, landsting och stat — därom finns ingen tvekan. Vi socialdemokrater betackar oss för att bli hopbuntade med de borgerliga partierna när det gäller försvaret av den offentliga sektorn. De två senaste valrörelserna är ett uttryck för det. Jag vill också tillbakavisa tt det först i ett sent skede av avtalsrörelsen skulle ha klargjorts vilka förutsättningar som gäller för en framgångsrik avtalsrörelse. Regeringen klargjorde i både budgetpropositionen och kompletteringspropositionen mycket tydligt önskvärdheten av en snabb avtalsrörelse som syftade till ett flerårigt avtal. Det klargjordes med utomordentlig tydlighet att det gällde att parallellt få ned takten i prisoch kostnadsökningarna för att väg därigenom skulle beredas för reallöneförbättringar. Förutsättningarna för att avtal snabbt skulle kunna träffas på det offentliga området underlättades av den lösning som, visserligen inte utan svårigheter, växte fram på det privata området tidigt i våras. Lyckades man på det privata området att genom samordnade förhandlingar relativt snabbt komma fram till en ramöverenskommelse för en tvåårsperiod gavs det också bättre förutsättningar att komma fram ganska snabbt på den offentliga sidan. Det stora flertalet löntagare, såväl privat som offentligt anställda, kommer i år att erhålla betydande realinkomstökningar genom att prisstegringarna blir mycket lägre än tidigare år, och även för 1987 ser det ljust ut. Till bilden hör att regeringen i god tid har givit ytterligare ekonomiska förutsättningar genom att tidigt lägga fram förslag till inkomstskatteskalor för 1987 och 1988. Där har regeringen skapat en grund för att avtalsrörelsen skall underlättas. Man kan självfallet fråga sig, mot bakgrund av de sällsynt goda förutsättningarna i form av stora reallöneökningar och ett givet privatavtal, varför vi har hamnat i en avtalssituation på den offentliga sidan med tre strejkskeden. Det finns ett antal faktorer som har bidragit till den komplicerade situationen på den offentliga sektorn. I våras var de sex fackliga förhandlingsorganisationerna på den offentliga sidan djupt oense om själva förhandlingsuppläggningen. Några ville förhandla snabbt under våren och före sommaten. En facklig organisation gick ut i strejk på försommaren innan någon egentlig budgivning hade startat, för att understryka att det var bråttom. Andra ville absolut vänta med alla realförhandlingar till hösten. Detta skapade en situation som var mycket svårforcerad, och det blev nödvändigt för regeringen att tillsätta en medlingskommission. Det har ingenting med tvångsmedling att göra, som någon av ledamöterna påstod. Medlingskommissionen har därefter lämnat ett flertal bud som inte har kunnat antas av samtliga parter. Orsaken till att buden inte har lett fram till avtal är inte bara oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare om nivåerna och andra villkor, utan det är i hög grad också att de fackliga organisationerna inte inom sig och sinsemellan haft en gemensam uppfattning om hur ett tillgängligt löneutrymme bör fördelas. Trots att medlingskommissionens arbete, sedan strejkerna blåstes av, ledde fram till att direkta förhandlingar upptogs är det nu, efter endast ett par dygns förhandlande, strejk på det kommunala området och omfattande varsel om strejker på det statliga området. Avtalsrörelsen har också varit komplicerad därför att de stora lönenivåökningar som ägde rum på den offentliga sidan 1985 har lett till lönekostnadsökningar och inkomstökningar 1986. Man kan emellertid ställa frågan om inte en huvudorsak till att det har blivit en så komplicerad avtalsrörelse, särskilt på den offentliga sidan, är att det är mycket svårt för fackliga organisationer att ställa om sina krav från en långvarigt onormal situation till en mera rimlig och normal. Under en lång följd av år låg lönestegringsnivån genomsnittligt på 10 26 och prisstegringen en bit över. Följden blev kraftigt sänkta reallöner. Nu har vi genom en framgångsrik ekonomisk politik fått produktionsökning igen, och genom den sänkta inflationstakten får vi utrymme för reala förbättringar med avsevärt lägre lönekrav. Men denna insikt har på en del håll svårt att tränga igenom, på samma sätt som en del företag tycks behålla ett gammalt och felaktigt beteende när det gäller prissättningen på varor. Man kan ha en viss förståelse för att det innebär svårigheter för fackliga organisationer att tänka om och ställa om från sina tidigare krav. Men det är nödvändigt. Men ligger inte en av grundorsakerna till den uppkomna svåra situationen i att det under de tidigare åren blev naturligt att ställa mycket höga krav? Jag kan ställa den motfrågan till de borgerliga representanter som vill se orsakerna till den uppkomna avtalssituationen i vad som inte skulle ha sagts av regeringen i valrörelsen eller vad som har sagts av regeringsföreträdare i själva avtalsrörelsen. Är inte själva huvudproblemet att många tror sig i ett slag kunna vinna tillbaka det man förlorade i köpkraft under ett antal borgerliga år? Finns det då inte anledning till eftertanke på den borgerliga kanten i fråga om vad som är orsaken till den uppkomna situationen?

Fru talman! En dag när Stockholms båda morgontidningar med anledning av strejksituationen har ett och samma ord på löpsedeln — kaos — vore det faktiskt egendomligt om löneministern, som han tydligen planerat, kunde sitta stilla i sin bänk och bara småle därtill. Jag sätter värde på att vi har fått detta tillfälle att diskutera en mycket allvarlig situation. Jag har inte kritiserat regeringen eller löneministern för att han vill försöka hålla igen på löneutvecklingen på det offentliga området. Vi har nu i finansutskottet tagit över den roll som lönedelegationen tidigare hade. Jag har själv där sagt, det tror jag att löneministern kan intyga, att i den rollen är vi alla, från moderater till kommunister, arbetsgivare. Vi skall naturligtvis också spela den rollen. Vad jag har kritiserat är att regeringen och löneministern enligt min mening inte har agerat med den konsekvens och kraftfullhet som krävs för att klara hem en mycket komplicerad förhandling som denna. Det gäller alltså sättet att uppträda. Jag medger, som jag gjorde i mitt första anförande, att det grundläggande problemet inte är löneministerns utan det härrör från sättet att lösa upp den förra statstjänstemannakonflikten våren 1985. Inför ett stundande val bakade man ihop det enorma överhänget, vilket gjorde att man egentligen kunde se att den typ av brytning som vi nu har skulle bli oundviklig. Därtill har man kommit igen redan i finansplanen, som löneministern skryter med, och sagt att vi skall ha tvåårsavtal med noll första året. Det skulle vilken förhandlare som helst säga inte var någon särskilt klok uppläggning. Medlingskommissionen tillsattes långt innan parterna hade bett om det. Inför en strejk på ett avtalsområde satsade man på storlockout på ett annat avtalsområde. När tiden närmade sig för att den skulle utlösas, visade det sig att den var ett tomt hot. Den gick inte att genomföra. Nu i höst har man lämnat oklara besked om vilken syn man egentligen har haft på de medlarbud som har lagts. På ett sent stadium gav man till ett rytande och sade att nu är nivån för hög. Men, löneministern, inte kommer detta att hjälpa till att få ned nivån så att den kan accepteras ur synpunkten att hålla tillbaka kostnadsstegringen. När det gäller fördelningen erinrade jag tidigare om de personalpolitiska riktlinjer vi har lagt fast i riksdagen. Får jag fråga löneministern: Står dessa fast? Kommer åtgärder att vidtas i årets avtal som innebär att rekryteringen av nyckelpersonal till riksdagen underlättas? Jag skall återkomma till frågor om valutapolitiken och prisutvecklingen. Det är också viktiga beståndsdelar av denna debatt. Men jag skulle vara tacksam för att få svar på de första frågorna till att börja med.

Fru talman! Bengt K. Å. Johansson sade att han inte ville bli hopbuntad med de borgerliga partierna när det gäller den offentliga sektorn. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Låt mig upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att de anställda inom den offentliga sektorn, i vården, i barnomsorgen och på andra håll, gör mycket förtjänstfulla insatser av hög kvalitet och att de därför i många fall har gjort sig förtjänta av en bättre ersättning för det arbete än de i dag får. Vad vi däremot brännmärker i regeringens inställning är att man inte vill ge samma erkännande till dem som gör liknande insatser i enskild regi, de som arbetar i enskilda daghem, i enskilda vårdhem, i flyktinganläggningar och på andra håll. Varför är det så svårt att också erkänna att de gör förtjänstfulla insatser och att ge de människor som vill arbeta på det sättet samma stöd och uppskattning? Som konsumenter har vi behov av alternativ, de anställda har nytta av att det finns inte bara en arbetsgivare. Det är faktiskt både för allmänhetens och för de anställdas bästa som vi arbetar för alternativ till det som utbjuds i den offentliga sektorn. Nog om detta. Jag håller med Bengt K. Å. Johansson om att det som nu skapar problemen i lönerörelsen är det förskott som vi har tagit ut under ett antal år för att klara vår välfärd och vår sysselsättning. Det går tillbaka på de insatser som vi gjorde under de borgerliga regeringsåren men också t.ex. på den stora devalvering som den nu sittande regeringen började med att genomföra. Vi kan inte ta igen detta för snabbt, för då förstör vi våra möjligheter att stabilisera ekonomin. Vi har ett gemensamt ansvar på denna punkt. Vi är överens om att en återhållsam löneutveckling är en förutsättning. Vi har gett vårt stöd till regeringen i dessa ansträngningar och i uttalanden om denna målsättning. På tre punkter har jag riktat kritik mot regeringens sätt att klara av denna uppgift. Regeringen har för sent gett sin syn på det tillgängliga löneutrymmet. Man har velat ha ett snabbt avtal, men det hade behövt sägas lika tydligt i september förra året som i september i år vad som händer om man förhandlar sig till ett för högt avtal. Regeringen har åstadkommit vad jag kallar för tvångsmedling — jag har inte tid att utveckla detta nu, men det är allmänt omvittnat att det inte har fungerat och att man har blandat ihop sina roller som arbetsgivare och statsmakt. Bengt K. Å. Johansson och jag har diskuterat detta förut och haft likartade synpunkter, och jag hoppas att den roll som han nu bekläder inte skall medföra att han glömmer bort alla de kloka synpunkter han hade innan han blev statsråd.

Fru talman! Bengt K. Å. Johansson inledde sitt anförande med att tala om att regeringen har fört en framgångsrik ekonomisk politik, och visst kan man ge regeringen ett erkännande för dess ekonomisk-politiska framgångar. Knappt hade man satt sig till rätta på regeringstaburetterna förrän man lyckades vända en djup internationell lågkonjunktur till högkonjunktur, och det är inte dåligt. Så småningom har regeringen lyckats åstadkomma sänkt dollarkurs och på sistone också kraftigt sänkta oljepriser. Det är mycket stora framgångar för regeringens ekonomiska politik, som den naturligtvis skall ha all ära av. Men tyvärr är det så om man jämför utvecklingen i Sverige med våra konkurrentländers att bilden inte är lika ljus. Vi har en högre inflation än många av våra viktigare konkurrentländer, och vi ser också resultatet i att vi tappar marknadsandelar. Man kan naturligtvis göra som Bengt K. Å. Johansson och skjuta skulden för den situation vi nu har på arbetsmarknaden på det som hände de år på 1970-talet när Sverige hade en icke-socialistisk regering. Men när man gör den jämförelsen tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg att den inflationstakt vi då hade visserligen var hög men ändå låg på ungefär samma nivå som i våra konkurrentländer. Nu har vi en lägre inflationstakt, men vår inflation ligger ändå högre än inflationen i många av våra viktiga konkurrentländer. Sveriges relativa läge har alltså försämrats under de socialdemokratiska åren. Det är en realitet som man också måste ta med i bilden. När man funderar över vad som kan ha skapat förväntningarna i avtalsrörelsen tycker jag att man också skall fundera över hur folk kan ha reagerat på den socialdemokratiska valinformationen — jag tänker på den bild som socialdemokraterna gav svenska folket under valrörelsen. Jag tror att de flesta tyckte att Sverige hade det mycket gott ställt och trodde att man i varje fall med en socialdemokratisk regering kunde få kraftiga standardförbättringar. Jag tror att det är den förväntningarnas propaganda som nu slår tillbaka i form av en besvikelsereaktion, som ställer till elände på arbetsmarknaden. Det avtal som regeringen förra året släppte igenom för att understryka dessa förväntningar får vi i dag också äta upp. Vi ställer i och för sig upp på ambitionen att hålla nere inflationen — det är självklart. Men vi tycker inte att regeringen har visat det rätta handlaget när det gällt att hantera den mycket besvärliga arbetsmarknadssituation vi har.

Fru talman! Bengt K. Å. Johansson betackar sig för att bli hopbuntad med borgarna, och det var jag som buntade ihop socialdemokratiska regeringsföreträdare med borgarna när det gällde skället på den offentliga sektorn. Om regeringsföreträdarna inte vill bli hopbuntade med borgarna får de väl vara litet försiktigare i sina uttalanden om den offentliga sektorn. Jag tänker närmast på Kjell-Olof Feldt, som för en vecka sedan i Dalarna sade att så länge det inte finns någon effektivitet inom den offentliga sektorn — ja, man står t.o.m. på minus enligt hans uppfattning — kan inte de offentliganställda kräva samma löneökningar som andra grupper. Det var sådana uttalanden jag åsyftade. Avstår ni från att göra sådana skall jag inte heller bunta ihop er med de borgerliga partierna. Vi anser att regeringen har ett direkt ansvar för den konflikt som nu råder på arbetsmarknaden. Vi anser att det är regeringens inblandning i avtalsrörelsen som förorsakat konflikten. Regeringen började med att sätta ett tak på 5 90 för löneökningarna, och det accepterade de privatanställda. Sedan gick man in med tvångsmedling, och därefter har man sagt nej till kravet på följsamhet och till låglönesatsningarna. Bengt K. Å. Johansson menar att regeringen bara har blivit inblandad såsom den part som slutligt skall godkänna avtalet. Då vill jag fråga: Vem begärde att få en medlingskommission tillsatt? Fanns det någon sådan begäran, och vem kom den ii så fall ifrån? Svara på den frågan! Bengt K. Å. Johansson hyser också oro för att avtalsrörelsen och krav på höjda löner skall driva upp inflationen. Jag vill då fråga: Spelar övervinsterna, yran på aktiebörsen, spekulationsekonomin och fastighetsspekulationerna ingen som helst roll för inflationen? Är sjuksköterskorna en större fara för inflationen här i landet än aktiespekulationen?

Fru talman! Det rådde, Margöé Ingvardsson, enighet mellan de berörda arbetsgivarorganisationerna och ett antal av löntagarorganisationerna— dock inte alla — om att tillsätta en medlingskommission. I sitt huvudanförande tog Margé Ingvardsson upp en fråga som jag i mitt anförande inte hann bemöta. Man måste faktiskt skilja mellan likviditet inom den kommunala sektorn och den finansiella situation som uppkommer genom utfallet av 1985 och 1986 års verksamheter. Det har i kommunoch landstingsförbunden framkommit siffror som finns registrerade i den skrivelse som har lämnats från regeringen till riksdagen. Det är siffror som konjunkturinstitutet inte haft tillgång till. Det är alltså inte finansdepartementet som har fabricerat dessa siffror, varför jag tillbakavisar alla insinuationer av den arten. Till Margé6 Ingvardsson vill jag slutligen säga att jag inte har någon anledning att ta tillbaka några önskemål eller någon begäran om att vi skall fortsätta att utveckla en effektiv offentlig verksamhet. Regeringen har ägnat stor kraft åt att finna former för att utveckla service och en så effektiv verksamhet som möjligt. Jag vill också hänvisa till en utmärkt skrift i ämnet som lades fram och godkändes vid LO-kongressen, nämligen Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten. I den skriften tas en del av den här problematiken upp på ett mycket förtjänstfullt sätt. Om jag nu, Ingemar Eliasson, framförde kloka synpunkter tidigare, står jag fortfarande för dem. Jag har i varje fall kvar min uppfattning om vad som borde göras och vad som varit riktigt att göra av regeringen under denna avtalsrörelse. Jag påstår att Pär Granstedt gör sig litet löjlig när han beskriver den förändring som har skett i den svenska ekonomin som ett resultat av den internationella konjunkturförändringen. Det går inte att avläsa förändringen i det svenska budgetunderskottet, räntenivån, prisstegringarna osv. som ett resultat av en internationell konjunkturförändring. Däremot kan man säga att det självfallet finns anledning att ta till vara den förändring som har skett i oljepriser och dollarkurs, men det är inte i första hand det som har skapat utrymme för en bättre situation. Dessa förändringar har dock medverkat till att vi under 1986 och kanske även under 1987 kan få reallöneförbättringar, som kan komma löntagarna till godo och medföra kraftiga standardförbättringar. Till vad Lars Tobisson anförde i sin replik vill jag säga att de lönepolitiska riktlinjerna självfallet står fast. De är godkända av riksdagen på förslag av regeringen. Jag skall utveckla saken något närmare. Mot bakgrund av vad som sägs i dessa riktlinjer har arbetsgivarverket lämnat förslag till en ny decentraliserad förhandlingsordning på det statliga området. Tanken är att utifrån en bestämd ram decentralisera förhandlingarna till fyra sektorer — försvaret, lärarna, de affärsdrivande verken och anslagsmyndigheter samt statlig verksamhet i övrigt. Inom denna nya förhandlingsordning bör utrymme skapas för ökade möjligheter till förhandlingar direkt vid den enskilda myndigheten. Därmed skulle utrymme och möjligheter ges till ökad flexibilitet för de olika och relativt skilda verksamheternas krav samt för de fackliga organisationernas säryrkanden för vissa grupper. Detta förslag till förhandlingsordning är ett konkret fullföljande av de intentioner som drogs upp i den personalpolitiska proposition som riksdagen antagit. Jag anser att ett sådant system bör kunna medverka till en bättre ordning i förhandlingarna på det statliga området under kommande år. På den privata sidan har SAF och LO deklarerat att de avser att ta upp diskussioner om huvudavtalets bestämmelser och utformning på sina områden. Diskussionerna där kommer, om jag har förstått saken rätt, att gälla hur intentionerna i huvudavtalet följs i praktisk tillämpning. Mot den bakgrunden och de numera ofta förekommande strejkerna på den offentliga sidan finner jag det rimligt att parterna på den offentliga arbetsmarknaden inbjuds till motsvarande diskussioner om tillämpningen av huvudavtalets intentioner på det området. Jag vill också nämna att regeringen kommer att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för en rationell lönebildning utöver det här med samhällsekonomiskt utrymme, nämligen i form av ett underlag för utvärdering av löner och lönekostnader för de olika kollektiven. I dag kan parterna som bekant inte enas om en gemensam syn på de faktiskt inträffade löneökningarna. Vi arbetar för närvarande inom finansdepartementet med formerna för hur en objektiv och bred redovisning av lönestatistiken skall kunna ske, så att parterna kan acceptera den statistiken som ett gemensamt underlag inför förhandlingar.

Fru talman! Det är bra om vi kan få till stånd en decentralisering av förhandlingsarbetet på den offentliga sektorn. Jag tror att det är det bästa sättet att garantera en ökad marknadsanpassning av lönebildningen, här liksom på den enskilda sidan. Men vad jag mera direkt frågade om var förorsakat av de rapporter vi får om att man nu är i full färd med att omfördela pengar, som var avsedda för att rätta till obalansen för högre avlönade, till nya låglönesatsningar, som ju med tanke på den dubbla obalansen inte skulle krävas. Statsrådet Johansson bestred att valutakorgens konstruktion skapar löneglidning. Det rättar till sig i det långa loppet, sade han. Då kommer jag osökt att tänka på gamle Keynes, som sade att på lång sikt är vi alla döda. Det går inte att komma ifrån att i den situation vi har nu skapar den smygande devalveringen en press uppåt på löneläget, särskilt i exportföretagen. Jag är inte förtjust i följsamhetsklausuler, men jag kan förstå att de offentliganställdas förhandlare tycker att de skulle kunna behöva en sådan. Sedan var det prisökningstalet i september, bara en enskild månadssiffra. Jag ser den snarare som ett utslag av just de mekanismer som jag här berört, och jag kan påtala att utvecklingen av konsumentprisindex faktiskt vände uppåt några månader tidigare, och det bestyrker farhågan. Om man ser till resten av året och jämför med vad som har skett föregående år, är det ingen tvekan om att det blir så mycket tillkommande prisstegring att vi passerar de 3,2 70 som är föreskrivna i det privata avtalet. Det blir inte bättre av att statsrådet har föreslagit en helt onödig förlängning av allmänna prisregleringslagen. Det behövs inte på något sätt men är en signal ut till företagen. Här är kanske grejor på gång, tänker de, nu börjar prisstegringen tillta igen — vi kanske för säkerhets skull får höja våra priser. Det är precis så som man inte skall hantera detta. Varför är det så stökigt just på den offentliga avtalssidan? Varför går vi av allt att döma mot en vinter av missnöje — bland de enskilda medborgarna, som plågas av pågående strejker, bland de anställda själva, som onekligen är missnöjda med sina förhållanden? Den grundläggande förklaringen tror jag ligger däri att vi har på väsentliga områden av samhällsarbetet inrättat monopol, vilket gör att de som är verksamma på dessa områden och har utbildning för det egentligen inte har någon annanstans att ta vägen. De sitter fast. Deras enda möjlighet att visa sitt missnöje är via strejker. Fördelningskonflikten mellan offentlig och privat verksamhet är faktiskt den största fördelningskonflikten i vårt samhälle. Det kom till uttryck på LO-kongressen för inte så länge sedan. Är regeringen beredd att bryta upp de monopol som vi har talat så mycket om här i kammaren i dag? Är man beredd att tillåta enskilda alternativ? Då kan vi också komma ur de problem som nu kommer att skapa en vinter av missnöje.
Fru talman! Statsrådet Johansson försäkrar att han har kvar sina åsikter om hur regeringen bör förhålla sig till en avtalsrörelse. Det är ett bra besked. Jag förstår om han inte här vill utveckla vad det betyder, för då skulle han inveckla sig i en öppen kritik mot några av sina regeringskolleger, men jag tar det som ett välkommet besked, eftersom det ger intryck av en viss självkritik, som jag hoppas kommer att leda till ett annat förhållningssätt från regeringens sida visavi avtalsrörelserna i framtiden. På ett par punkter har statsrådet Johansson förbigått frågorna med tystnad. Jag tänker på de viktiga debatterna om de offentliganställdas strejkrätt och spekulationerna om regeringsingripanden. Det vore bra om statsrådet kunde skapa klarhet i de här båda centrala frågorna.

Vidare vill jag fråga, om statsrådet kan försäkra att man inte från regeringens sida kommer att aktualisera någon inskränkning av de offentliganställdas strejkrätt. Jag tror att så klara svar som går att lämna på den här punkten vore bra för att ge de parter som nu är stadda i förhandlingar besked om regeringens inställning, att man har sin frihet men också fulla ansvaret för hur man disponerar stridsåtgärderna.

Fru talman! Statsrådet Johansson tyckte att det var löjligt av mig att antyda att det som regeringen tillskriver sig som ekonomisk-politiska framgångar i själva verket huvudsakligen handlar om sådant som hänt i vår omvärld. Han sade t.o.m. ungefär så här: Det går inte att avläsa förändringarna i den svenska ekonomin som en följd av den internationella högkonjunkturen. Fru talman! Jag brukar inte använda invektiv i kammardebatten, och därför skall jag avstå från att betygsätta statsrådet Johanssons påstående i det här fallet. Men så mycket är väl klart, att det är en ovanlig uppfattning att den svenska ekonomiska utvecklingen skulle vara mer eller mindre oberoende av vad som händer i vår omvärld. I själva verket är det faktiskt så, att ungefär hälften av allt vi producerar i det här landet säljer vi i utlandet och ungefär hälften av allt vi konsumerar köper vi från utlandet. Då är det ganska naturligt att möjligheten att hålla uppe sysselsättning och produktion i vårt land till mycket stor del är beroende av efterfrågan i utlandet, vilken beror på den internationella konjunkturen. Likaså är det ganska naturligt att inflationsutvecklingen i utlandet påverkar inflationen här hemma mycket kraftigt, eftersom vi köper så mycket från utlandet. När vi dessutom har ett mycket omfattande penningflöde till och från utlandet är det också helt klart att räntan i utlandet påverkar räntenivån i Sverige ganska mycket. Nu har vi alltså haft ett läge där efterfrågan har ökat kraftigt i utlandet, där inflationen har gått ned kraftigt i utlandet och där räntan har sjunkit kraftigt i utlandet. Det är givet att det mycket starkt har påverkat avsättningsmöjligheter, inflationstakt och ränta också här hemma. Vad som dock är anmärkningsvärt och alarmerande är att inflationen i Sverige inte har gått ned lika mycket som i många av våra viktigaste konkurrentländer och att räntan i Sverige inte har gått ned lika mycket som i många av våra viktigaste konkurrentländer. Utvecklingen har varit positiv i Sverige liksom i hela världen i stort sett, åtminstone bland industriländerna, men inte lika positiv i många väsentliga avseenden som i åtskilliga av de länder som vi skall konkurrera med. Det är detta som är oroväckande, och det är detta som regeringen har ett ansvar för. Ambitionen att hålla inflationen på en låg nivå genom att åstadkomma låga avtal stödjer vi, som jag sade, generellt. Det är en viktig ambition. Men det är också viktigt att man visar känslighet och handlag i sådana besvärliga avtalslägen. Det kan inte vara ens fel när två träter. Det är helt klart att även staten har ett ansvar när vi får den typ av kaos som vi för närvarande har på arbetsmarknaden. Det krävs positiva insatser. Jag har pekat på en viktig åtgärd, nämligen att göra något åt de stora studieskulderna, som är en viktig orsak till de problem som vi har att arbeta med på avtalsmarknaden.

Fru talman! Av Bengt K. Å. Johanssons svar framgick att ingen av parterna hade begärt en medlingskommission. Parterna ville förhandla direkt med motparten. Men när de fick ett erbjudande från regeringen om en medlingskommission, accepterade nästan alla fackliga organisationer. Får jag då fråga: När blev det kutym att tillsätta en medlingskommission innan parterna fått förhandla reellt med varandra? Har det varit denna ordning tidigare, eller är det något nytt som Bengt K. Å. Johansson försöker att införa i svensk avtalsrörelse? Jag vill också veta om det är en ny förhandlingsordning som är på gång. Vilken roll skall avtalsverket spela i fortsättningen? Behöver vi ett statens arbetsgivarverk? Skall det ha någon annan roll än att sköta annonseringen åt regeringen? Jag tror att det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden får reda på vem som är motpart i förhandlingarna — om det är avtalsverket, om det är regeringen eller vem parten är. Eftersom jag har litet tid kvar vill jag upprepa min fråga från den förra repliken om vad som är den största risken för inflationen i det här landet. Är det sjuksköterskornas krav på rimliga löner eller är det aktiespekulationen?

Fru talman! Jag tror att man begår ett stort misstag om man menar att det var fel att tillsätta medlingskommissionen därför att det inte snabbt kom fram ett avtal. Det är inte jag som tillsätter någon medlingskommission, utan det gör regeringen på hemställan av arbetsmarknadsministern. Men vi känner alla till bakgrunden, och jag redogjorde för den här — Margö Ingvardsson kanske inte lyssnade då — varför situationen var så komplicerad. Om det är nio parter som skall förhandla om i stort sett samma frågor och när motsättningarna är så stora är det en ganska annorlunda situation än vad vi varit vana vid. Därför tillsattes så småningom en medlingskommission. Sedan fortsätter Margé Ingvardsson att sprida myter om regeringens inblandning, att regeringen skulle ha styrt alltsammans osv. Jag tycker att sådant tal åtminstone inte hör hemma i riksdagens talarstol. Det är möjligt att någon part vill se det som någon djup sammansvärjning. Men i så fall är det alldeles fel. De motsättningar som finns är tillräckligt stora i alla fall, utan att man skall behöva skylla på regeringen. Jag skulle vilja göra en koppling till vad Pär Granstedt sade om att det inte är ens fel att två träter. Om det är nio parter som träter är naturligtvis situationen litet mer komplicerad, och då kan det väl i alla fall inte helt vara regeringens fel. Det är vidare att göra det litet för enkelt för sig att som Pär Granstedt se konflikten som i första hand ett utflöde av brister i studiemedelssystemet. Jag vill också säga att det inte är en tystnad om man, på det sätt som vi är vana vid, utreder denna mycket viktiga fråga i en särskild kommitté. Sedan till frågan om vad som har hänt i Sverige. Jag sade inte, Pär Granstedt, — och jag hoppas att mina ord inte föll så att de kunde misstolkas — att vårt land skulle vara oberoende av vad som händer i vår omvärld. Men jag sade bl.a. att utvecklingen av vårt budgetunderskott inte var en avspegling av vad som hänt i vår omvärld. Vi hade under de år då Pär Granstedts parti m.fl. satt i regeringsställning en utveckling där budgetunderskottet varje år steg med ca 10 miljarder, vare sig de internationella konjunkturerna var goda eller dåliga. Nu har vi gått den motsatta vägen och kommit ned till ett budgetunderskott som ligger omkring 45 miljarder. Detta har i sin tur påverkat räntor, inflation och sysselsättning. Om man försöker vara någorlunda objektiv så ger det ett egendomligt intryck att påstå att utvecklingen i Sverige bara är en avspegling av någon sorts internationell utveckling. Det Pär Granstedt sade om räntan är på samma sätt en felaktig tolkning. Det är riktigt att den internationella räntenivån har gått ned. Men vad som är avläsbart är att den skillnad som finns mellan den utländska räntenivån och den svenska har krympt. Räntegapet har minskat, och det är ett uttryck för att obalanserna i vår ekonomi har minskat. Om vi nu är överens om att man skall ha en arbetsfördelning så är det väl litet dumt av Lars Tobisson att försöka inleda en diskussion om frågor som arbetsgivarverket nu håller på och förhandlar om med sina motparter, frågor om olika typer av låglönesatsningar och fördelning av utrymme. Jag kan inte ge mig in i sådan diskussion. Vi borde vara överens om att den diskussionen inte skall föras här. Det är inte heller regeringen som skall sitta och förhandla: Beträffande priserna menar vi att man också framöver måste ha en effektiv prisövervakning. Vi kan, liksom förr i världen, hamna i situationer som innebär att man behöver tillgripa andra typer av prisåtgärder. Detta har ingen som helst aktualitet nu, med den utveckling som varit. Men arbetsgivarna bör ju veta att om de höjer priserna drabbar det inte i första hand staten eller regeringen, utan det drabbar dem själva, eftersom det kan leda till omförhandlingar av de avtal som har träffats. Jag har i flera olika sammanhang sagt att strejkrätten inte bör inskränkas. Det kan jag mycket väl åbäka mig och säga också här, till Ingemar Eliasson, även om jag tycker att det är att slå in öppna dörrar. Det finns ingen anledning att ta upp en sådan diskussion. Däremot tycker jag att det finns anledning att, liksom på den privata sidan, följa hur man tolkar huvudavtalet. Jag tycker också att det kan vara angeläget att, om sådana diskussioner förs, markera att det inte finns någon som helst anledning att spekulera i ett regeringsingripande i den konflikt som pågår.

Herr talman! Ibland är det nödvändigt att säga det självklara. När vi betalar vår skatt är vi alla med och betalar priset för vad det kostar att bygga ett gott samhälle. Skatterna behövs för att vi skall få en bra skola, en bra sjukvård, en tryggare ålderdom och mycket annat som det finns ett starkt folkligt stöd för i Sveriges land. För de allra flesta skulle Sverige bli sämre att leva i om vi försökte anpassa vårt välfärdssystem efter utländska förebilder av den typ som finns i t.ex. England och USA. Men självfallet måste skattesystemet hela tiden anpassas till en förändrad verklighet. Skatterna kan bli och skall bli enklare, effektivare och rättvisare. Sedan 1982 har vi genomfört den största marginalskattesänkningen i inkomstskattens historia. Nästa år sänker vi inkomstskatten ett steg till, och 1988 genomför vi ytterligare en sänkning. Därmed blir skatten i de vanligaste inkomstlägena mindre än en tredjedel. Vi möter kanske någon som klagar över att inkomstskatten tar långt över hälften av hans årsinkomst. I så fall har han antingen räknat fel — vilket inte är så ovanligt — eller också tjänar han faktiskt omkring en kvarts miljon efter avdrag. Inkomstskatten är hög, men den är inte så hög som många tycks tro. Och vi fortsätter nu att sänka skatten. Samtidigt tar vi krafttag för att få enklare och klarare regler. Alla löntagare får i år ett schablonavdrag på upp till 3 000 kr. Vi återställer också rätten att dra av de första tusen kronorna för resekostnader. Med enklare regler banar vi vägen för en förenklad självdeklaration. Den börjar införas nästa år, och siktet är inställt på att fyra miljoner pensionärer och löntagare helt skall slippa deklarera. Den dagen kommer nog att kännas skön för många. Dessutom kommer vi då att kunna flytta skattegranskning från löntagare och pensionärer till bokföringsskyldiga och mer svårkontrollerade skattskyldiga, där stora pengar kan finnas att hämta. En fortsatt förenkling ger rättvisare och bättre skatter. I jämförelse med hur vi beskattar arbete har vi en låg beskattning av kapital. I vissa fall leder det till att människor ersätts med maskiner, robotar och datorer i alltför snabb takt. Med hänsyn till både jobben, ekonomin och rättvisan är det bra om vi får en bättre balans mellan skatten på arbete och skatten på kapital. En utredning arbetar just nu med den saken. Herr talman! Skatt tas ut för att betalningen skall bäras solidariskt. Inga skatter införs i vårt land på grund av illvilja. Vi tar inte ut skatt i ond avsikt för att skada medborgarna eller för att konfiskera deras egendom. Det borde vara helt onödigt att säga detta. Men tyvärr förs debatten om engångsskatten med sällsynt gälla övertoner och med våldsamma beskyllningar om rån, stöld, konfiskation, rövarskatt osv. I ord och bild framställs Kjell-Olof Feldt som en ondskefull tjuv som stjäl pensionärernas sparkapital. Det är trist att vår demokratiska debatt skall sjaskas ner på det viset. Varifrån kommer denna råa ton?

Hur kan man säga någonting sådant? Här har vi en finansminister som vill förbättra villkoren för de sämst ställda pensionärerna. Han vill öka på de kommunala bostadstilläggen. Han vill återinföra 65 96 ersättning i delpensionen och ta bort den försämring till 50 26 som de borgerliga genomförde. Han vill konsolidera statens finanser och pressa tillbaka inflationen ytterligare. När han då i detta syfte arbetar fram ett förslag som skall prövas och beslutas av riksdagen, så kallas detta att han gör sig skyldig till ett övergrepp som han aldrig kan rentvås ifrån. Jag vill verkligen mana oppositionen till sans och besinning. Vi vet ju att Prot. 1986/87:12 man genom hätska utfall kan locka sinnesförvirrade människor att begå 22 oktober 1986 desperata våldsaktioner. Vi har alltför många bombhot och mordhot i dagens Sverige. Inbjud inte till flera genom hets och grova beskyllningar! De flesta svenskar genomskådar förstås överdrifter. Angrepp i falsett brukar inte vilseleda många. Men andra inslag i en kampanj kan vara svårare att genomskåda. Försäkringsbolagen har ofta hållit en hyfsad ton, men man har ändå i vissa fall lämnat grovt vilseledande information. Valand och Vegete har en politisk kampanjannons med rubriken ”Regeringen vill ta 6 000 kr av Dina sparpengar”. Man uppger att engångsskatten drabbar fyra miljoner människor med 6 000 kr. i genomsnitt. Detta är fel från början till slut. För det första skulle ju skatten, om siffrorna var riktiga, inbringa 24 miljarder kronor i stället för omkring 15 miljarder, och det kan inte ens den mest optimistiske finansminister hoppas på. För det andra verkar skatten som en räntesänkning inom försäkringsbranschen, och hur utfallet av den räntesänkningen blir beror på vilken typ av försäkringssystem vi talar om. När det gäller avtalspensionerna går avkastningen, utöver vad som behövs för värdesäkring, inte till pensionärerna. I stället går den tillbaka till arbetsgivarna i form av olika premiereduktioner. Låt oss ha i minnet att vi talar om en skatt på omkring 15 miljarder kronor i en situation där försäkringsbolagens förmögenhet de tre senaste åren har ökat med 100 miljarder kronor — mellan 1983 och 1986. Engångsskatten blir ungefär halva den avkastning som man kan förvänta under 1987. När det gäller de övriga försäkringssystemen måste man ta hänsyn både till den avskaffade placeringsplikten, som ökar lönsamheten inom branschen, och till den press neråt på inflationen som vi kan uppnå med hjälp av skatten. Detta innebär att sådana genomsnittstal som man för fram i olika sammanhang — 6 000 kr. och ibland är det något annat belopp som nämns — är en missvisande beskrivning av skattens effekter. I går publicerade chefen för Sveriges största livförsäkringsbolag, SPP, ett öppet brev till riksdagens ledamöter, tydligen därtill uppkallad av Bengt Westerberg. Han varnade för att avtalspensionernas värdesäkring var i fara. Var och en som sysslat med ekonomiska prognoser vet att om man gör ett antal pessimistiska antaganden om framtiden och för in dem i sin kalkyl, så kan man i prognosen visa att utvecklingen blir katastrofal. Vad han hade att komma med var inte några konkreta besked, som här tidigare har talats om i debatten, utan lösa bedömningar. Men frågan är om inte SPP-chefens tidigare agerande allvarligt skadat tilltron till hans uppsåt och bedömning. När placeringsplikten infördes startade han en brevkampanj och hotade med att värdesäkringen nu var i fara. Eftersom placeringsplikten avskaffas i år har vi facit i hand och kan konstatera att SPP har klarat värdesäkringen under hela den tid som placeringsplikten har gällt. När realränteskattekommittén presenterade sitt betänkande i juni i år, hotade han återigen med att värdesäkringen var i fara. Han lämnade då helt felaktiga siffror på hur en dansk skatt skulle påverka värdesäkringen. Trots påpekanden om de rätta förhållandena ville han inte vara med och rätta till de felaktiga uppgifterna, som gick ut till en miljon hushåll. 83 En engångsskatt skall inte ses som ett hot mot försäkringssparandet. Småspararen som har en liten pensionseller kapitalförsäkring bör tänka på att ingenting beskattar sparandet så hårt som inflationen. Och ingenting omfördelar inkomsterna så orättvist som inflationen. Förutsättningarna för en låg inflation finns nu i vårt land. Det är ett allmänt intresse att vi försöker begränsa den inflationsdrivande tillväxten av statsskulden. Det verkliga hotet mot sparandets avkastning vore om penningvärdeförsämringen åter gick upp till de nivåer som den nådde i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet. En engångsskatt i förening med en effektiv kamp mot inflationen ger försäkringssparandet betydligt bättre nettoavkastning än vi varit vana vid under 1960-talet och 1970-talet. Den största utgiftsposten i statsbudgeten är räntor på statsskulden. När realräntorna stiger upp till höga nivåer ökar räntebördan för skattebetalaren i gemen. Kan det då vara orimligt att de som tjänar stora pengar på de höga realräntorna får vara med och ge bidrag till att sanera statsfinanserna? Jag tycker inte det.